Jag ber om ursäkt, herr talman. Helge Hagberg hade inte ett ord att säga om kostnadsövervältringen på kommunerna. Han hade inte ett ord att säga om vad jag skulle vilja kalla felberäkningarna, då man inte alls har tagit hänsyn till någonting utöver tillvalen i engelska, matematik, idrott, slöjd osv., som man läser över flera klasser i samma årskurs. Han hade inte ett ord att säga om att detta krävde att hela årskursen gick ut i prao samtidigt. Han hade inte ett ord att säga om halvklass-praon och de fördelar som det i sig kan innebära att få läsa med en mindre grupp för elever som har det särskilt besvärligt i skolan osv. Inte någonting hade han att komma med i dessa avseenden. Däremot sade han slutligen någonting som var litet otydligt och diffust och något svårt att uppfatta, men som jag uppfattade ungefär så här: Besparingsförslaget är inte helt invändningsfritt, det har vi förstått. Men å andra sidan trodde Helge Hagberg att det kanske skulle kunna gå att skydda eleverna så att det nog inte skulle behöva innebära någon risk för skada eller negativa konsekvenser. Jag skulle vilja ha ett klart besked av Helge Hagberg: Anser Helge Hagberg att det här förslaget är sådant att det går att genomföra med bibehållande av den ambitionsnivå som man har satt upp i budgetpropositionen, dvs. att man kan göra denna besparing utan att det innebär någon negativ påverkan på skolans verksamhet? Svara ja eller nej på den frågan!

Herr talman! I budgetpropositionen framhåller föredraganden, statsrådet Göransson, t.ex. att i tillvalsblocket, som omfattar 11 96 av högstadieskolans lektionstid, är grupperna sammansatta av elever från flera parallella klasser. SÖ räknar därför inte med något bortfall av dessa lektioner. Detta är ett exempel på hänsynstaganden man gör. Också på ett annat sätt måste vi ta hänsyn, nämligen när det gäller de kommuner — det lär vara ett fåtal — som håller sig med tre veckors prao på högstadiet. Det kommer förmodligen att kosta en eller annan miljon. Dessa kommuner skall kompenseras ur ett annat statsbidrag, statsbidraget för särskilda åtgärder på skolans område. Detta kommer man att få. Larz Johansson sade i sitt första inlägg kanske något raljerande att detta redan har delats ut av länsskolnämnderna. Svaret på det är att det teoretiskt sett har gjorts en fördelning, men en länsskolnämnd måste alltid invänta ett beslut av riksdagen, för det kan ju ske vissa korrigeringar. Jag förmodar att vissa länsskolnämnder t.o.m. har en eller annan reservation, så att de skall kunna klara att kompensera detta fåtal kommuner som har tre veckors prao. Kenth Skårvik frågade om det är möjligt att spara 148 milj.kr. minus de 20 milj.kr. som skall återföras till kommunerna. Ja, det är realistiskt. Det har vi fått försäkringar om från alla dem som är sakkunniga, inte minst från sÖ, som står som fadder för detta förslag om helklass-prao. De säger att det är möjligt att klara detta. Visst blir det vissa olägenheter för skolledningarna, när de måste ändra på uppläggningen i helklass, men det är möjligt att klara av dem. Det blir också en del olägenheter för lärarna — det skall vi inte sticka under stol med — men eleverna skyddas säkerligen i helklass-praon. Att döma av de inlägg som här har gjorts tycks det finnas en tro att vi är illvilliga när det gäller fristående skolor. Det är vi inte. Vi har noga gått igenom förslaget i utredningen, och vi ställde oss bakom den proposition som komi höstas. Vi skall pröva frågan seriöst. De pedagogiska försök som pågår kan bli nog så intressanta — och kanske ge anvisningar för skolan i dess helhet.

Herr talman! Helge Hagberg gör mig litet besviken. Han deklarerar inte någon egen uppfattning. Han redovisar inte att socialdemokraterna har kommit fram till att det är på ett visst sätt, utan han säger: Vi har fått försäkringar, så det skall nog gå bra att genomföra förslaget. Jag frågade efter Helge Hagbergs uppfattning, om han nu har någon. Jag blev också litet besviken när han, med anledning av det som jag i mitt förra anförande kallade för felberäkningar, en gång till återkom till tillvalsblocket och de 11 96 som man har reducerat besparingen med. Det har vi skrivit om i vår reservation — det är inga konstigheter. Men jag talar om de timmar då eleverna läser i sammansatta grupper och som över huvud taget inte är nämnda, varken i SÖ:s ursprungliga förslag eller i propositionen. Det gäller engelska, matematik, idrott och slöjd, för att nu ta dessa exempel en gång till. Dessa timmar har man inte tagit någon som helst hänsyn till. Då går det inte att göra det så enkelt för sig som Helge Hagberg gör, när han säger: Det här skall nog gå bra. Visst blir det olägenheter, men dem kommer man nog att klara av. Det som har uppfattats som den stora frågan — treveckors-praon — skall man enligt Helge Hagberg lösa med SÅS-resurser. Och den fördelning som länsskolnämnderna har gjort är bara teoretisk, så den kan man ändra på, säger Helge Hagberg. Då har vi, Helge Hagberg, kommit fram till att man ändrar på fördelningen av SÅS-resurserna. Det finns mycket klara kriterier för vad dessa pengar skall användas till, nämligen till sådana kommuner där det finns särskilt svåra problem och särskilda behov. Om man, i likhet med den utskottsmajoritet som Helge Hagberg här har att företräda, hävdar att det skall tas pengar från SÅS-resurserna för att kompensera en del av prao-besparingen har man samtidigt sagt att de elever som berörs av besparingen är särskilt utsatta — de är jämställda med sådana elever som är socialt handikappade etc. Det är ett mycket klart belägg för hur illa genomtänkt och hur dålig för skolan denna besparing är. Man kompenserar med SÅS-resurser, som är till för dem som är värst utsatta i skolan.

Herr talman! Helge Hagberg sade i sin replik att hans motdebattörer i denna debatt uppenbarligen velat ge intryck av att socialdemokraterna är illvilliga gentemot de fristående skolorna. Ja, det kan man lugnt säga! Vad skall man annars säga, när det statsråd som har ansvaret för frågor av denna karaktär i riksdagsdebatter utan omsvep medger att det inte är frågan om att ge elever och föräldrar rätt att välja utbildning? Vad skall man säga, när statsbidrag inte betalas ut förrän efter hård debatt från oppositionen och från alla dem som är beroende av att statsbidrag verkligen betalas ut till de skolor som behöver hjälp? Vad skall man säga, när några garantier uppenbarligen inte kan ges från Helge Hagbergs sida mot oändliga ansökningstider efter det att den första rundan nu väl är avklarad? Eller vad skall man säga, herr talman, när Helge Hagberg inte är beredd att ge ens minsta antydning om att stödbeloppet kommer att få uppräknas med hänsyn tagen till den utveckling som lönekostnaderna har haft? Och vad skall man säga, herr talman, när socialdemokraterna i samma anda i Stockholm nu uppenbarligen är i färd med att lägga ner Adolf Fredriks skola och där Höglandsskolan, som är ett annat exempel på den andra pedagogiken, som Helge Hagberg sade sig vilja stimulera, uppenbarligen håller på att gå samma väg? Ja, herr Hagberg, vi har nog intrycket av att socialdemokraterna är rätt illvilliga gentemot det som är annorlunda i det svenska skolväsendet. Till slut, herr talman! Besparingar är en fråga om att med utgångspunkt i samhällsekonomins krav ge dem som mister statspengar en rimlig chans att klara sin uppgift. Vi är från vår sida övertygade om att vår reservation i fråga om den praktiska arbetslivsorienteringen uppfyller dessa krav. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de moderata reservationer som har berörts i denna debatt.

Herr talman! Vi har olika bedömningar, Helge Hagberg, om förslaget om prao går igenom i riksdagen i dag. Det enda jag egentligen vill säga här just nu när det gäller den frågan är att jag tror att det kommer att bli problem att klara av dessa saker. Men vi kommer väl att få se facit senare. Om vi ser tillbaka på socialdemokraternas förflutna vad gäller de fristående skolorna blir vi något tveksamma. Men de socialdemokratiska utskottsledamöternas omvändelse när det gäller att lämna regeringens linje och följa det gamla riksdagsbeslutet tycker vi var bra. Jag tror emellertid att det krävs mer för att bevisa för oss att socialdemokraterna kommer att värna om de fristående skolorna i framtiden. Jag hoppas verkligen att ni kommer att göra det, att ni ställer er bakom dem och att ni ger det statsbidrag de behöver.

Herr talman! Frågan om Adolf Fredriks skola i Stockholm överlåter jag åt Stockholms kommuns skolstyrelse att handlägga. Vi har f. ö. under en hel rad år sett till att decentralisera mycket av beslutsprocessen på skolområdet till just kommunerna och deras skolstyrelser. Jag litar på att Stockholms kommun klarar också denna fråga, som vi nu debatterar. Jag upprepar att vi allvarligt har studerat förslaget om att stödja de fristående skolorna. De kan vara en resurs i den totala skolan och ge värdefulla uppslag som kan komma att ange inriktningen för framtiden. Jag hoppas att alla partier har denna attityd och inte någon annan, mystisk, attityd och tänker på att det blir billigare för oss att driva skolor om vi har fristående skolor som vi inte behöver betala så mycket i statsbidrag för. Jag hoppas att det inte är sådana bevekelsegrunder hos vissa av entusiasterna och förespråkarna för de borgerliga partierna. Vi ställer upp på de fristående skolorna, och vi vet vilka som är huvudmän för de fristående skolorna ute i landet. Det är vanliga människor, entusiastiska för skolan och för sina barn. De vill delta och engagera sig i skolan, och detta skall vi positivt stimulera och stödja. Det är vad vi gör genom förslaget om statsbidrag från nästa budgetår till de fristående skolorna. Beträffande den praktiska arbetslivsorienteringen gör vi en besparing motsvarande 1 90 i den obligatoriska skolan. Det återför vi dock till skolan. I motsats till herrarna som senast varit uppe i talarstolen låter vi den resurs som sparas på ett visst område inom skolan gå tillbaka till skolan. Det var mer än vad som gjordes i ett annat majoritetsläge, när de borgerliga kom med 2-procentiga sparförslag på skolans område. Då återfördes besparingen inte på något sätt till skolan.

Herr talman! En skola för alla — det är vad en socialdemokratisk skolpolitik syftar till. Varje ung människa behöver de kunskaper och färdigheter som nio års grundskola kan ge. Dagens skoldebatt förs ofta i ytliga och förenklade termer. Ibland handlar den, som i Per Unckels fall, inte om annat än vissa fristående skolor. Somliga ser betygsfrågan som den enda intressanta skolfrågan, och andra hävdar, men utan att ha särskilt gott underlag, att dagens elever inte lär sig något i grundskolan. Bland de senare finner man ofta personer som samtidigt hävdar att skolplikten är för lång. Man menar att vissa elever borde kunna befrias från skolgång efter sju eller åtta år. Om man ändå utgår från att de nio skolåren inte ger för mycket av kunskap och färdighet, har jag svårt att se motiven för en avkortad skolplikt. Jag har ännu svårare att se hur olika debattörer kan förena uppfattningen att skolan ger för litet kunskap och att den borde släppa sina elever tidigare. Regeringen slår vakt om grundskolan, och den vill hävda dess kvalitet. Vi gör det genom att bl.a. uppmärksamma de faktiska problem som grundskolan i dag har att brottas med. Vi döljer inte problemen genom att låtsas som om de inte finns, och vi söker inte lösa skolans problem genom att lyfta ut vissa barn ur skolsystemet för att med hjälp av deras utraderande i stastistikkolumnen söka förbättra skolans statistiska rapporter. Regeringen slår vakt om skolbarnen och skolbarnens intressen. I årets budgetproposition hänvisar jag till de förändringar som grundskolan genomgått under senare år. Den nya läroplanen för grundskolan — Lgr 80—- är nu i verkställighet. Den är som läroplan i hög grad ett handlingsprogram. Den kan alltså inte ses som en tariff som vinner full kraft från första giltighetsdagen. Tvärtom kräver läroplanens genomförande viss tid, vilket emellertid inte gör den mindre bindande. Men vi måste inse att läroplanen inte omedelbart kan eller bör bli föremål för ytterligare förändringar. Nu måste skolan få arbetsro — arbetsro för att man skall kunna genomföra den läroplan som fastställts under betydande enighet i Sveriges riksdag. Den nya läroplanen är klar och precis. Den ger emellertid samtidigt utrymme för både individuell och lokal tillämpning. En viktig linje i regeringens och riksdagens skolpolitiska ställningstagande har just varit ambitionen att möjliggöra för lokala skolstyrelser och vidare för de enskilda skolorna och för enskilda arbetsenheter att under eget ansvar fatta beslut. Någon konflikt mellan denna ambition och utgångspunkten för skolpolitiken, att grundskolan skall vara en skola för alla, finns inte. Tyvärr kan man emellertid konstatera att när resurser fördelas regionalt och lokalt står inte alltid besluten i överensstämmelse med den övergripande principen om en behovsinriktad resursfördelning. Såväl den s.k. SÅS resursen för särskilda åtgärder på skolområdet som förstärkningsresursen fördelas alldeles för ofta så jämnt att det inte är möjligt att tala om en fördelning efter behov. Det tycks ibland som om bara räknedosorna har decentraliserats. Mot bakgrund av den utvecklingen gjorde regeringen i budgetpropositionen en ny markering av utgångspunkterna för resursfördelningen på lokal och regional nivå. Det är med viss förvåning man då kan konstatera att de borgerliga partierna tycks beredda att avstå från att samlat ta ställning till den reella resursfördelningens effekter. Det är visserligen riktigt att vi har lämnat den gamla typen av regelstyrning på skolområdet. Riksdag, regering och skolöverstyrelse skall inte längre utfärda detaljerade föreskrifter om hur verksamheten skall bedrivas eller hur resurserna skall användas. Men att vi har lämnat den detaljerade regelstyrningen innebär inte att vi som ytterst politiskt ansvariga för skolan har avstått att styra över huvud taget. I stället har vi försökt att hitta ett system där vi anger målen för skolan, medan det praktiska förverkligandet överlåts till regionala och lokala organ. Det kallas målstyrning. Vi har således överlåtit ansvaret för förverkligandet av centralt fastställda mål, men vi har inte överlåtit på de lokala organen att formulera och arbeta efter egna, helt andra eller avvikande mål. En skolstyrelse eller en rektor får vid resursfördelningen t.ex. inte otillbörligt gynna de elever som redan har de bästa förutsättningarna, även om styrelsen eller rektorn skulle tycka att det fanns goda skäl för det. Att följa de av riksdag och regering fastställda målen är en skyldighet för alla inom skolväsendet. Men man måste ha en hög grad av tolerans för de svårigheter som möter när man går från ett regelstyrt skolsystem till ett målstyrt. Man måste också vara beredd att acceptera att det kommer att finnas betydande skillnader, t.ex. när det gäller avvägningar vid resursfördelningen mellan olika skolor och skilda kommuner. Men vad man inte kan acceptera är att utvecklingen går i en riktning som är rakt motsatt den eftersträvade. Om behovsinriktningen på vissa håll snarare verkat minska än öka, då borde det vara en skyldighet för dem som är politiskt ansvariga för skolan att reagera. Det är med beklagande man kan konstatera att de borgerliga partierna inte längre vill stå fast vid den inriktning vi tidigare har varit ense om — att resurserna skall komma de elever till del som har de största problemen. På annat sätt kan jag inte tolka flera av de borgerliga motionerna. Regeringen kommer dock att fortsätta att arbeta för den utveckling vi tidigare har bestämt oss för. I den moderata skolmotionen framhålls med starkt eftertryck att den svenska skolan är en dyr skola, t.o.m. den dyraste i världen, om man ser till hur stor andel av våra gemensamma tillgångar den tillåts ta i anspråk. Jag har ingen anledning att påstå annat än att skolan tar denna höga andel av våra tillgångar, men jag vill med bestämdhet hävda att den inte är för dyr. Att vi emellertid mot bakgrund av de betydande insatser som görs på skolområdet kan behöva noga pröva varje kostnad — inte bara de tillkommande kostnaderna — är viktigt att påpeka. När jag i årets budgetproposition hade att ta ställning till krav på nya åtaganden och nya uppgifter inom grundskolan, och dessutom ställdes inför nödvändigheten att iaktta en mycket stram hushållning, valde jag att söka sådana besparingsmöjligheter som inte skulle kunna innebära en försämring av undervisningens kvalitet. Varje elev i grundskolan skulle ha varje lektion han eller hon hade rätt till — det var utgångspunkten för resonemangen om besparingsmöjligheter. Därför valde jag att lägga ett förslag om viss regelskrivning för verksamheten för praktisk arbetslivsorientering — praon — av den innebörden att eleverna i fortsättningen skulle gå ut på sina prao-veckor i hel klass i stället för, som det i flertalet fall förekom, i halv klass. Det som nyss användes som argument mot besparingen, att praon använts för halv klass, var i själva verket motivet för besparingen. Genom utläggning av prao-veckor för en hel klass i taget kunde lärartimmar lösgöras för utnyttjande under andra veckor, då eleverna var i skolan. Fördelen med detta system är alltså att varje elev får varenda lektion han eller hon har rätt till. Elevens lärare fråntas varken undervisning eller lön. Undervisningen ges när eleverna är i skolan. Varje lärare får lön för varje lektion som ingår i hans undervisningsskyldighet, och han får också undervisa under varje lektion för vilken han har lön. Av den totala besparingen, som blir ganska stor, avsätts 20 milj.kr. för ersättning till lärare för deras besök på elevernas arbetsplatser under prao-veckorna. Att besparingen åstadkommes genom att vi i grundskolan totalt kan anlita färre lärare skall jag inte förneka — i själva verket är det ju så att praktiskt taget varje besparing på skolans område ytterst innebär ett utnyttjande av färre lärare, eftersom det statliga bidraget till grundskolan beräknas på grundval av lärarkostnader. Också det parti som vill spara nära en kvarts miljard mer än regeringen sparar på lärartjänster, och de partier som stod fadder för gymnasiernas lärarlösa lektioner sparade också de på lärarlöner. Regeringens förslag på denna punkt har väckt kritik från lärarorganisationerna, och jag har naturligtvis ingen anledning att inte ha förståelse för den fackliga organisationens generella reaktion. Men jag ställer mig något frågande inför de olika argument som har anförts mot förslaget. De strider mot varandra. Man har sagt att förslaget skulle kunna ses som ett dråpslag mot verksamheten med praktisk arbetslivsorientering. Lärarna har, menar man, redan nu använt prao-veckorna för besök på arbetsplatser. Här i talarstolen har anförts att lärarna i själva verket haft halvklassundervisning och att de inte får några håltimmar för besök på arbetsplatser. De allra flesta som individuellt har reagerat och vänt sig till departementet och till mig har utgått ifrån att halvklassundervisningen i sig har så stort värde att den bör gynnas. Jag har ingen anledning att betvivla att undervisning i mindre klassenheter kan vara bra, men jag vill gärna understryka att den halvklassundervisning som det här varit fråga om har haft sin utgångspunkt i en administrativ organisation av den praktiska arbetslivsorienteringen. Den har alltså inte haft pedagogiska motiv. Till raden av argument mot regeringsförslaget har häromdagen ett helt nytt tillkommit. Man har sagt att det vore så bra om lärarna kunde få de här timmarna för personlig prao-verksamhet på intressanta arbetsplatser. Jag tror att en sådan prao-verksamhet i och för sig skulle kunna vara värdefull, men jag har svårt att inse att man skulle kunna få en meningsfull organisation av den verksamheten, om resp. lärare var hänvisad till att söka finna lämpliga arbetsplatser för sina prao-besök på de timmar som av schematekniska skäl blev håltimmar för honom eller henne, därför att eleverna just då inte var i skolan. Regeringens förslag möjliggör i själva verket en renare schemaläggning och ger större möjligheter för lärarna att under prao-veckorna - mot ersättning — besöka sina elever på arbetsplatserna. Låt mig dessutom säga att jag ser en fördel i att de timmar som ingår i lärarnas undervisningsskyldighet faktiskt utnyttjas för undervisning. Det är bra om undervisningstid får vara undervisningstid. Jag utgår ifrån att detta betraktelsesätt skall visa sig vara till fördel också för lärarna och lärarnas fackliga organisationer. Jag hade i en interpellationsdebatt häromveckan anledning att förvånas över den mycket negativa beskrivning av den svenska grundskolan som gavs. Av skildringen fick jag närmast intrycket att skolan var ett träsk, där eleverna plågades av larmet och störningarna i matsalen, där lärarna mötte dem med ointresse och där skolgårdarna var marknader för knark. En av våra skoldebattörer har i en bok nyligen beskrivit skolan som en sopsäck. Dessa beskrivningar kommer från vänster — de skiljer sig föga från dem som brukar komma från höger. Jag reagerar mycket häftigt mot dessa beskrivningar. Jag gör det inte bara därför att de i sin svepande och generella utformning är osanna — var och en som funderar över hur de unga människor som han eller hon känner faktiskt är, vad de faktiskt kan och vad de faktiskt sysslar med måste inse att denna generella svartmålning inte är sann. Jag reagerar också därför att den som väljer att beskriva skolan som en sopsäck i själva verket mera kommer att avse innehållet än omslaget. Våra ungdomar är inga sopor. Vårt land har en god och fin ungdomsgeneration, som med allvar och omsorg möter sina uppgifter i skolorna. Vi har goda medarbetare i skolan — vid sidan av lärarna åtskilliga yrkeskategorier som var och en på sitt sätt med betydande skicklighet och ambition tillför skolsamhället dess kvaliteter. Vi har anledning att uttala tilltro till de många som utför arbetsuppgifterna i skolan, och vi har anledning att ge dem vårt stöd i arbetet. Vi gagnar dem inte genom att framställa dem som i värsta fall inkompetenta och ointresserade, i mindre grava fall som hjälplösa offer för ett omöjligt system. I denna förtroendeförklaring till skolan, till skolans lärare och annan personal, och till vår ungdomsgeneration, ligger ingen underskattning av de reella problem som finns i grundskolan. Regeringen har mycket beslutsamt ingripit på två områden, som kräver snara och energiska åtgärder. Det gäller vad som brukar kallas oron på lågstadiet, och det gäller dens.k. utslagningen på grundskolans högstadium. I vad gäller oron på lågstadiet föreslås i årets budgetproposition särskilda medel för att man skall kunna hitta lösningar på det problemet. I vad gäller utslagningen på högstadiet pågår f. n. ett arbete som syftar till att skaffa bättre faktabakgrund för de åtgärder som blir nödvändiga. Jag får tillfälle att återkomma till riksdagen med förslag om sådana åtgärder. Grundläggande för regeringen är emellertid att skolans problem skall lösas utan att några elever ställs utanför skolsystemet. Regeringens uppfattning är också att problemen inte främst skall lösas övergripande och i ett mycket långt framtida perspektiv. Det är viktigt att vi också kan lämna lösningar för de elever som är födda 1969 och 1970. Även begränsade åtgärder som kan genomföras nu för elevernas bästa kommer att i ett längre perspektiv medverka till att göra skolan bättre för kommande elevgenerationer. En skola för alla — det är socialdemokratins skolpolitiska mål.

Herr talman! För några veckor sedan diskuterade riksdagen under en annan rubrik vissa av de frågor som ändå ytterst rör grundskolan. Bengt Göransson har i kväll tangerat några av dem i sitt anförande. En av de frågor vi moderater då tog upp gällde anpassningsmöjligheterna till alla elevers skilda intressen och anlag på grundskolans högstadium. Vi moderater hävdade då och hävdar i dag att eleverna måste få en bättre chans att välja. När personligheter utvecklas så som de gör när man når den ålder då man går i högstadiet, måste högstadiet möta eleverna. Den debatt vi har haft om den praktiska arbetslivsorienteringen har understrukit detta. Vittnesbörd efter vittnesbörd har givits om hur elever som tidigare varit skoltrötta har levt upp under sina prao-veckor. För oss moderater, Bengt Göransson, är detta ett bevis på hur många elever i högstadiet har ett behov av att få syssla också med annat än det som dagens skola faktiskt erbjuder. Vår slutsats blir att eleverna skall ges möjlighet att välja sådana utbildningsvägar som skulle kunna kännas stimulerande och inte hänvisas till sådana där de inte känner engagemang. Till det sade socialdemokratin nej. Varför, Bengt Göransson? Varför inte ge de elever som genom prao har fått den där lilla chansen att pröva på något praktiskt möjlighet att göra detta också inom den ordinarie undervisningens ram på högstadiet? Vi vill, herr talman, ge alla elever möjlighet att utvecklas maximalt. Det kräver att man tar hänsyn — inte blockeras av dogmatism. Ger man varje elev möjlighet att utvecklas maximalt, minskar man också utslagningen, Bengt Göransson, och främjar kvaliteten. Får jag till slut till Bengt Göransson ställa samma två frågor som jag för en stund sedan ställde till Helge Hagberg utan att få några svar beträffande de fristående skolorna. Kan Bengt Göransson ge kammaren garantier för att vi inte kommer att fastna i oändliga ansökningstider när den första rundan av ansökningarna har behandlats, dvs. att vi kommer under de nio månader som Helge Hagberg antydningsvis påpekade i debatten för en stund sedan? Kan skolministern vidare bekräfta att regeringen vid beräkningar av det stöd som skall utgå till de fristående skolorna också tar i beaktande att lönerna faktiskt har stigit sedan förra hösten?
Herr talman!

Statsrådet började och avslutade sitt anförande med att säga att vi måste ha en skola för alla. Men jag efterlyser socialdemokraternas självrannsakan och självkritik på skolans område. Det är ju ett faktum — vi har tagit upp det i vår motion, och jag tog upp det i mitt tidigare inlägg — att just på skolans område förstärks skillnaderna år efter år. Statsrådet hävdar att det är bra att de lokala organen fått mer att säga till om. Men som jag också sade är det ett faktum att åt dem som har skall vara givet, som en forskare uttrycker det. Just på grund av att man inte stramat åt bestämmelserna, har man förstärkt klasskillnaderna. Man har gjort det också genom att skära ned på det sätt som regeringen nu föreslår och där man alltså helt följer upp den tidigare borgerliga nedskärningspolitiken. Vi tycker att det är ett dåligt sätt att slå vakt om det värdefulla i skolan när man också här tar till den 2-procentiga osthyvelsprincipen. Vi har i vår motion krävt att skolan skall undantas från den här principen, som slår framför allt mot de svaga grupperna i samhället. Jag tycker alltså att statsrådet litet grand borde ta fasta på den kritik som socialdemokraterna tidigare riktade mot de borgerliga regeringarna och i stället se till att skolan får de resurser den behöver.

Herr talman! Skolministern exemplifierade i sitt anförande en del besparingar som tidigare regeringar hade gjort. Men han underlät att rätta till det uppenbart felaktiga påstående som hans partikamrat gjorde strax dessförinnan, när det sades att den 2-procentiga besparing som tidigare hade gjorts av en annan regering icke till någon del återfördes till skolan. Det var inte sant, och jag hoppas att Bengt Göransson känner till att 25 96 av den besparingen återfördes och kom att bilda stommen i den SÅS-resurs som är till för att hjälpa dem som är mest utsatta i skolan, den SÅS-resurs som man nu är beredd att tumma på för att rätta till det här misstaget när det gäller treveckors-praon. Jag tycker att det är ganska uppseendeväckande när vi nu ägnat och fortsätter att ägna rätt mycken tid åt att diskutera hur behovsinriktad den här resursfördelningen skall vara. I och med att man säger att vi skall ta dessa pengar, som har denna mycket speciella destination, till att kompensera denna prao-besparing, har man indirekt erkänt att prao-besparingen drabbar skolan negativt. Annars skulle man ju inte behöva vidta en så här drastisk åtgärd. Det tycker jag att Bengt Göransson gott kan erkänna. Sedan blev jag litet betänksam inför hans resonemang om att behovsinriktningen verkar att ha avtagit i stället för att öka. ”Verkar att ha” — har skolministern några belägg för det? I den beskrivning han gjorde — jag vet inte om det skall uppfattas som exempel — sade han att skolledare och skolstyrelser får inte gynna den som har bäst förutsättningar i skolan. Skall det uppfattas som ett påstående, att skolledare och skolstyrelser runt om i landet använder pengarna på det sättet att det gynnar dem som har bäst förutsättningar i skolan? I så fall är det ett uppseendeväckande påstående, Bengt Göransson, som verkligen kräver en förklaring. Finns det belägg för att det är på det sättet? Det finns kommuner — det kan vi vara överens om — där man inte har tagit beslutet om behovsinriktad resursfördelning riktigt på allvar, men det beror på att man inte kan, inte vill eller inte är van att få träffa sådana avgöranden själv. Det vore lättare om vi fick centrala direktiv, säger man. Tror Bengt Göransson att det går att skrämma de kommunerna genom att säga att om de inte genomför en bättre resursfördelning så kommer de att få centrala direktiv? Det är ju just vad de frågar efter, så det kommer sannerligen inte att ha någon effekt. Det vore bättre att ge dem mer av stöd och hjälp och information om hur det här skall gå till. Sedan sade Bengt Göransson att vi skall ha en regelstyrd skola, icke en målstyrd skola. Förslaget om att tvinga kommunerna till fyra veckors prao i stället för tre veckors, att tvinga kommunerna de facto till helklass-prao i stället för halvklass-prao, är regelstyrning. Det är icke målstyrning.

Herr talman! Jag blev något förvånad när statsrådet Göransson sade att de borgerliga partierna inte vill ställa upp för dem som behöver de fria resurserna allra bäst. Det är ju just det vi vill göra, och jag förstår inte vad statsrådet Göransson bygger sin uppfattning på. Egentligen handlar det om vem som skall sköta det här, vem som skall fatta besluten. Vi tror att de lokala beslutsfattarna klarar det. Vi tror att de känner sitt ansvar och fördelar pengarna på rätt sätt, så att resurserna kommer dem till godo som bäst behöver det. Vad beträffar de fria skolorna är det inte några illvilliga tankar vi har framfört. Vi tycker att de fristående skolorna är bra alternativ för en hel del barn som klarar sitt skolarbete betydligt bättre i den miljön än på annat sätt. Vi måste värna om alla våra barn, på vilket sätt de än har det. Huvudsaken är att de får en utbildning som de har nytta av i framtiden. Där tror vi att de fristående skolorna fyller en stor lucka.

Herr talman! Per Unckel ställer frågan till mig om de fristående skolorna. Vi har klarlagt varför vi tycker att det är nödvändigt att faktiskt följa riksdagsbeslutet, så som det är sagt. Det krävs en prövning av de skolor det gäller. Beslutet innebär inte ett slags generellt åtagande att utbetala statsbidrag till vissa typer av skolor. Vi står fast vid det. Vi behöver göra den prövningen. Vi strävar inte efter att ha oändligt långa ansökningstider och beredningstider. Efter det första året kommer det här självfallet in i en ganska normal budgetprocess. Vi har också mycket bestämt klargjort att vi delar uppfattningen i det riksdagsbeslutet om förutsättningarna för de fristående skolorna, att de alltså skall tillföra det vanliga skolväsendet och dess elever de värden som de alternativa pedagogikerna kan ha. Larz Johansson tar upp frågan om prao-besparingen och den s.k. SÅS-resursen, som är en samlande beteckning för medel som kan användas för skilda ändamål. När det gäller prao-besparingen vill jag i dennas tekniska delar bara hänvisa till att det är skolöverstyrelsen som faktiskt har kompetens på det här området och som också har givit de administrativa förutsättningarna för reformen. Det är ett omfattande utredningsarbete i skolöverstyrelsen som ligger bakom de förslag som läggs fram. Jag förmodar att det var en felsägning när Larz Johansson påstod att jag hade yttrat att vi skulle ha en regelstyrd och inte en målstyrd skola. Jag sade tvärtom: Vi har en målstyrd, inte en regelstyrd skola. Det är också angeläget att så är fallet. Det finns emellertid anledning att uppmärksamma om man ute i kommuner skulle avvika från uppsatta mål. Jag har inte sagt, Larz Johansson, att jag iakttagit några fall där skolstyrelser obehörigen skulle ha gynnat elever som de inte borde gynna. Vad jag framhållit, apropå skillnaden mellan målstyrning och regelstyrning, är att kravet på målstyrning faktiskt måste innebära att man kontrollerar att inriktningen på de uppställda målen upprätthålls. Jag tog som exempel en mycket grov kränkning av det som skulle vara inriktningen på målet. Jag hade hoppats att det framgick av det som jag sade. Jag ser med glädje att det av Kenth Skårviks inlägg framgår att den läsart som föll sig naturlig när man tog del av motioner från de borgerliga partierna inte skall tillämpas. Jag noterar med tillfredsställelse att ni är beredda att vidbliva viljan att främst ställa upp för dem som har det svårast bland våra barn. Eva Hjelmström! Vi saknar inte självkritisk iakttagelse när det gäller skolan och dess svårigheter. Jag har haft anledning att vid en rad tillfällen mycket starkt understryka min oro över att kanske 8 26, möjligen 10 96, av de barn som lämnar högstadiet i vår grundskola inte har fullständig utbildning. Detta ger oss anledning både till självkritisk iakttagelse och till kritisk prövning av utvecklingsvägar. Vi är i färd med den processen. Men vi gynnar inte en förbättring genom att tro att skolan för flertalet barn i vårt land skulle ha varit bättre och värdefullare på den tid när de över huvud taget inte hade chans att få gå i skolan den tid som de nu fullgör.

Herr talman! Statsrådet Göransson väjer för frågan vilka möjligheter vi egentligen borde tillskapa för eleverna på högstadiet att välja en undervisning och en utbildning som stämmer med deras intressen. Han väjer för den uppenbara erfarenhet som har kommit till uttryck i prao-debatten, nämligen att möjligheterna för de praktiskt inriktade eleverna att välja en utbildning efter sitt intresse är för små i dag. Herr talman! Det som har inträffat i prao-verksamheten är ett uppenbart argument för ökade valmöjligheter på högstadiet. Men det är faktiskt också ett uppenbart argument för att man bör medge alternativ utanför den offentliga skolan. Alla de elever som i dag är hänvisade till att stånga sin panna blodig mot det offentliga skolväsendets oförstående attityd gentemot kravet på ökade valmöjligheter skulle med ett fristående alternativ utanför den offentliga skolan kunna säga: Då väljer vi en utbildning där, som stämmer med våra intressen. För att eleverna skall ha möjlighet att ställa krav på en utbildning som stämmer med deras fallenhet och intressen är det nödvändigt att ett alternativ, som de själva disponerar över, finns tillgängligt utanför den offentliga skolans ram. Jag tror, herr talman, att om man skulle förändra skolsystemet så att dessa möjligheter faktiskt fanns också för de elever som inte var födda av föräldrar med tjocka plånböcker, skulle även den offentliga skolan tvingas erbjuda alternativ.

Är detta sant är det en märklig tolkning av begreppet normal budgetprocess. Får jag vidare, herr talman, fråga om statsrådet är beredd att bekräfta att man också skriver upp stödbeloppen i enlighet med de löneökningar som har skett sedan det förra riksdagsbeslutet. Till sist, herr talman, har det sagts att det riksdagsbeslut som är fattat om stöd till fristående skolor inte är ett generellt åtagande från regeringen gentemot dessa skolor. Det är korrekt. Men inget i det statsbidragssystemet förbjuder regeringen att vara generös. Vill statsrådet vara generös? Eller är statsrådets besked att lika skolor i den prövning regeringen nu har inlett kommer att behandlas olika? Om detta är fallet är det, Helge Hagberg, illvilja som socialdemokraterna visar gentemot de fristående skolorna.

Herr talman! Om man — genom att manipulera med statsbidragssystemet — tvingar kommuner att gå över från treveckors-prao till fyraveckors-prao eller från halvklass-prao till helklass-prao är det regelstyrning och inte målstyrning, Bengt Göransson. Kommunerna har ju inget val. Om de inte gör på det här sättet får de betala själva. Detta är fråga om en direkt kostnadsövervältring från staten till kommunerna. Det är alltså regelstyrning. Sedan sade Bengt Göransson att SÅS-resursen är till för olika ändamål. Ja, det är faktiskt sant — men när den tillskapades skedde det sannerligen inte för att den skulle kompensera för dåligt underbyggda besparingsförslag. Utskottsmajoriteten har konstaterat, att man måste gå in och ta SÅS-pengar — pengar som är avsedda för särskilda åtgärder på skolans område — för att kompensera de kommuner som har treveckors-prao. Det är, det måste Bengt Göransson erkänna, ett bevis för att prao-besparingarna är till skada för skolan. Annars skulle man inte vidta en så drastisk åtgärd.
Herr talman! Statsrådet Bengt Göransson gör mig litet besviken. Jag anser att han ställer upp på de riktlinjer som främst moderaterna drar upp för en diskussion om skolan och elevernas villkor i dag. Bengt Göransson sade, apropå mitt inlägg, att man inte medverkar till en förbättring genom att inte ha en skola alls. Det är en slutsats som man i och för sig kan dra, men det är inte det diskussionen skall handla om. Det är inte det vi vill åstadkomma med våra motioner och våra inlägg. Vad vi framhåller som väsentligt är att arbetarrörelsen kritiskt bör granska den skolpolitik som har förts. Man måste inom arbetarrörelsen så att säga återerövra förlorad mark och ta itu med de svikna förhoppningar som fanns efter grundskolans genomförande i mitten på 1960-talet. Vi menar att man måste sätta in skolan i sitt samhälleliga sammanhang. Och jag vidhåller de frågeställningar som jag tidigare har tagit upp. Klara fakta visar att det är de svagare som i dag drabbas. Det är klara fakta att 8 20 av de elever som lämnar grundskolan går ut utan fullständiga grundskolebetyg och att 10 2 slutar i förtid. Vad har vi då för åtgärdsprogram gentemot de här mycket allvarliga förhållandena? Vi säger kort och gott: Ett minimikrav är naturligtvis att efter sex år av borgerligt vanstyre återställa resurserna. Ett annat krav är att skärpa reglerna så att man ser till att de resurser som finns verkligen kommer arbetarbarnen till godo. De rika klarar sig i regel ändå. Det är skillnader mellan Danderyd och Botkyrka, Bengt Göransson! Vi har vidare krävt att skoldiskussionen och skolan över huvud taget skall politiseras. Jag var tidigare inne på det. Vad gör arbetarrörelsen med skolan i dag? Man lever fortfarande kvar i något av en drömvärld; man tror att skolan är något annat än den egentligen är.
Herr talman! I en av mina tidigare repliker till Helge Hagberg gjorde jag ett påstående som jag nu vill göra till en fråga till statsrådet, även om det gäller en lokal angelägenhet: Är det inte ett rättvisekrav att elever som går i fristående skolor skall ha samma rätt till fria resor till sin skola som andra elever har? Det har, som jag sade, hänt att man på vissa ställen dragit in den rätten. Det måste väl vara ett rättvisekrav att de får behålla den rätten?

Herr talman! Kenth Skårviks fråga avser naturligtvis en kommunal företeelse. Jag kan då utanför mitt kompetensområde och mot bakgrund av min egen bostadssituation anföra ett exempel. Om det är så att en elev som bor på Lingvägen och som kommunen hänvisar till Kvickentorpsskolan, som ligger 100 meter därifrån, väljer att i stället gå i skola i Bromma får han naturligtvis, om han då inte får resebidrag, samma behandling som övriga elever som bor på Lingvägen och hänvisas till Kvickentorpsskolan; kommunen tillhandahåller ju en skola som ligger i närheten av hans bostad. Om jag befann mig i den kommunala beslutssituationen skulle det i varje fall vara vägledande för mitt ställningstagande i det konkreta fallet. Prao-besparingen är inte till skada för skolan. Prao-besparingen är en metod att spara pengar på den skola som, enligt vad moderaterna i motion har påpekat, faktiskt tar en stor del av våra tillgångar i anspråk. Det är att utnyttja de medlen på sådant sätt att de ändå ger alla barn den undervisning de har rätt till. Per Unckel tog igen upp frågan om de fristående skolorna och ansökningstiden. Ansökningstiden är inte 16 månader för den som i den första omgången väljer att söka till de skolor som är etablerade. När det blir nya tillkommande skolor kan man möjligen ha viss förståelse för att det kan behövas en ganska lång beredningstid. Detta är att behandla lika skolor lika. Skolorna kommer alltså i sitt ansökningsförfarande att behandlas i enlighet med vad som sägs i proposition och riksdagsbeslut. Per Unckel tog upp frågan om den praktiska arbetslivsorienteringen och talade om vilken stimulans den har varit för ett stort antal barn. Jag vet det, och jag tycker det är mycket glädjande. Jag hoppas emellertid att den praktiska arbetslivsorienteringen skall vara till glädje för alla barn, också för dem som trivs i skolan utan att de haft den praktiska arbetslivsorienteringen. Alla barn behöver den. Dessutom — det är naturligtvis ändå viktigt att påpeka som mycket elementärt — är den praktiska arbetslivsorienteringen en orientering i det arbetsliv som finns utanför skolan. Den är inte tidigarelagd yrkesutbildning. Som sådan har vi aldrig haft anledning att diskutera den. Eva Hjelmström slutligen tycker att jag diskuterar skolan på moderaternas villkor. Det gör jag inte. Jag har mycket klart utgått från socialdemokratins grundläggande bedömning av skolan och skolfrågorna. Det är viktigt, har jag sagt, att ge problemen deras rätta proportioner. Om man alltså, som Eva Hjelmström litet oförsiktigt gör, säger att 10 96 av eleverna lämnar skolan utan betyg i alla ämnen och 10 96 slutar i förtid, drar en omisstänksam åhörare slutsatsen att 2076 av barnen omfattas av en utslagning i grundskolan. Statistiska centralbyråns uppgift för båda grupperna tillsammans är 8 Jo. Även det är för mycket och allvarligt. Men vi vinner ingenting på att göra problemen så stora att de för många människor måste förefalla olösliga. Vi är beredda att ingripa mycket bestämt på detta område, och det har vi redan gjort. Det var bland det första jag gjorde när jag tillträdde som statsråd i höstas. Därefter har jag haft anledning att vid ett antal överläggningar ute i landet mycket ingående diskutera just dessa problem, som jag betraktar som de allra viktigaste och svåraste som vi har att arbeta med. Jag har uttalat att skolan nu måste få arbetsro för att kunna genomföra sin läroplan. Jag vågar också uttala en förhoppning att denna arbetsro kommer till stånd i vetskap om de många skickliga människor som finns i skolsamhället. Den goda lärarkår som vi har och som arbetar mycket ambitiöst och intresserat förtjänar bättre än att utmålas som hjälplösa stackare, offer för ett omöjligt skolsystem. Vi har en bra lärarkår, och den skall vi stödja.

Herr talman! I mitt inlägg skall jag uppehålla mig vid reservationerna 9, 14, 15, 17 och 18, som jag härmed yrkar bifall till. Bifall yrkar jag också till reservationerna 4, 5, 12 och 19. I reservationerna 9, 15 och 17 utgår vi moderater från det faktum att det i nuvarande ekonomiska läge är nödvändigt att göra besparingar och omprioriteringar på åtskilliga områden. Reservationerna handlar också om besparingar. Av den tidigare debatten har redan framgått att även skolministern till dels tvingats inse att besparingar måste göras. I reservation 9 framför vi krav på nya bestämmelser om rätten till hemspråksundervisning. Verkligheten visar att tolkningen av begreppet hemspråk har gjorts mycket vid och kommit att omfatta även de elever som inte kan anses ha annat språk än svenska som hemspråk. Det finns skäl att se över bestämmelserna och ge en klarare definition av vilka som skall ha rätt till hemspråksundervisning. Utskottets majoritet har hänvisat till att språkoch kulturarvsutredningens förslag är att vänta under våren. Vi anser dock att det redan för nästa budgetår är möjligt att med förändrade regler och striktare tillämpningar av bestämmelserna åstadkomma en besparing på 40 milj.kr. I budgetpropositionen föreslår föredragande statsrådet att 30 milj.kr. extra skall satsas på olika lågstadieprojekt under en begränsad tid. I reservation 5 avvisar vi regeringens förslag. Det är faktiskt inte ytterligare resurser som behövs för att bemästra problemen på lågstadiet. Frågan är i stället hur skolans resurser används och hur verksamheten i förskola och grundskola skall organiseras för att stimulera barnens utveckling så effektivt som möjligt. Tillfälliga personalförstärkningar förändrar inte de grundläggande orsakerna till dagens problem. Vi understryker i vår reservation att föräldrarna måste ta aktiv del i sina barns skolgång. Inte minst är nära kontakter mellan hem och skola en nödvändighet vid skolstarten och i de lägre årskurserna. I reservation 17 tar vi upp frågan om det särskilda statsbidraget till den icke timplanebundna verksamheten under den samlade skoldagen. Erfarenheterna visar att detta särskilda statsbidrag har givit upphov till många missuppfattningar beträffande syftet med den samlade skoldagen, nämligen att den skall vara en del av skolans pedagogiska verksamhet. Vi anser därför att riksdagen bör ompröva sitt tidigare beslut och framdeles låta statsbidrag till fria aktiviteter under den samlade skoldagen utgå ur förstärkningsresursen. Därmed ankommer det på varje kommun och skola att avgöra hur resurserna skall användas. I reservation 14 följer vi upp kravet i vår partimotion att träningen i svenska språket måste ges en framträdande plats i både förskola och skola. Utskottets majoritet har i betänkandet endast redovisat rapporten från socialstyrelsen om ett pedagogiskt program för förskolan och hänvisat för skolans del till vad som står i Läroplan 80 om språkträning. Någon egen åsikt redovisar man inte. Vi anser detta torftigt. Nog borde det vara viktigt att Sveriges riksdag uttalar att man står bakom kravet på goda kunskaper i svenska språket. Men så icke. Vi moderater har blivit ensamma i utskottet om att hävda språkträningens och språkundervisningens stora betydelse för elevernas möjligheter till kommunikation, begreppsbildning, litteraturupplevelse m.m. Det är viktigt att understryka att goda kunskaper i svenska också är en nödvändig förutsättning för att eleverna skall kunna tillägna sig goda färdigheter i fträmmande språk. Det gläder mig att se att skolminister Bengt Göransson är kvar i kammaren, fast det nu är eftertrupperna som har tagit vid. Med anledning härav skulle jag gärna vilja peka på en annan sak, nämligen en debattartikel av Rolf Söderlund införd i Svenska Dagbladet i dag, där huvudrubriken lyder: Svenskämnets kris är också kulturpolitikens. Den artikeln kan rekommenderas till läsning för många, inte minst för skolministern som samtidigt är kulturminister. Jag kan inte underlåta att citera några rader ur denna artikel, som verkligen understryker behovet av goda kunskaper i svenska språket, vilket vi också framför i vår reservation. I artikeln sägs: ”Okunnighet om ordens innebörd och valör dömer dem” — alltså ungdomarna — ”till ett torftigt språk utan nyanser. Från kommunala förvaltningar drabbas man av tjänsteutlåtanden som är språkligt och intellektuellt undermåliga. Jurister, för vilka språket är det oundgängliga verktyget, släpps ut från universiteten utan att kunna tänka och skriva logiskt. Svenskämnets kris är en i vidaste mening kulturpolitisk fråga. Nedrust ningen av svenskämnet — — — är ett med öppna ögon begånget brott mot hela svenska folkets kulturarv.” Mer än något annat jämförbart land satsar Sverige på utbildning. Sedan grundskolan infördes 1962 har resurserna i reala termer nästan fördubblats. Innevarande år satsar staten 13 miljarder kronor på grundskolan. Kommunernas kostnader uppgår till ungefär lika stort belopp. Sammantaget satsas alltså runt 26 miljarder. I det obligatoriska skolväsendet i Sverige har vi i genomsnitt en heltidsanställd lärare för 14 elever. Detta är lägst i världen. Det går inte att hävda att det är för små resurser som är orsaken till att det finns brister i utbildningsresultaten, inte heller att det är orsaken till att många elever grips av skolleda och tristess med alla svårigheter det för med sig för var och en av dem. Vad som behövs är positiva attityder till utbildning och kunskaper. Resurserna måste sättas in där de bäst behövs för att vi skall få en skola och en utbildning som sätter kunskapsoch kvalitetsmålen främst. Samtidigt skall de ge eleverna möjlighet att få en utbildning som ligger i linje med deras egna förutsättningar och önskemål. I reservation nr 18 kräver vi en översyn av hur skolans samlade — alltså både statliga och kommunala — resurser används. En översyn ger stora möjligheter att låsa upp ett fastlåst, invant tänkande. Olika vägar kan vid en sådan översyn prövas att omprioritera tillgängliga medel till förmån för skolans huvuduppgift: att till eleverna förmedla kunskaper och att bibringa dem färdigheter. Att t.ex. överföra tiden för fria aktiviteter till den timplanebundna verksamheten är ert sätt att stärka skolans kunskapsförmedlande roll. Resultatet av en översyn kan mycket väl bli ett nytt statsbidragssystem, innebärande ett större ansvar på det lokala planet för beslut om resursfördelning och resursanvändning.

Herr talman! Jag begärde replik med anledning av Birgitta Rydles referens till dagens artikel i Svenska Dagbladet, som jag faktiskt läste med mycket stort intresse på morgonen. Låt mig bara försäkra Birgitta Rydle att jag ingalunda betraktar henne som medlem av en mindre intressant eftertrupp. Jag har tvärtom all anledning att betyga min djupa respekt för den kunnighet som hon besitter och den omsorg som hon visar i sina inlägg om våra skolbarn och deras behov av kunskaper och färdigheter. Den artikel som publicerades i dag ser jag som ett väldigt viktigt bidrag till en fortlöpande ämnesdebatt — vi behöver ha den —- om skolan och dess verksamhet. Naturligtvis varken kan eller skall jag diskutera utskottets skrivningar; låt mig bara för Birgitta Rydle peka på vad som faktiskt sägs under rubriken Svenska i den nya läroplanen läroplanen.

Herr talman! Jag får verkligen tacka skolministern för orden han riktade till mig. De visar att skolministern har respekt för erfarenhet och engagemang hos människor som arbetar med skolfrågor. Det var glädjande att höra att skolministern också har tagit del av och intryck av artikeln i Svenska Dagbladet i dag. Jag kan bara konstatera att mot bakgrund av vad skolministern säger styrks jag i min uppfattning att det hade varit riktigt av utskottet att ställa sig bakom kravet i vår partimotion om en bättre ställning för svenskämnet.

Herr talman! Statens budgetunderskott åberopas som motiv för åstramningar på område efter område. Att åstramningarna ofta leder till ökad arbetslöshet och sociala och andra problem bortser man ifrån. Många åtgärder som motiveras med att bekämpa krisen förvärrar den i stället. Försämringar på skolans område är kortsynta och får negativa effekter, både omedelbart och på längre sikt. I detta betänkande från utbildningsutskottet kan vi se några av regeringens planer. Eva Hjelmström har belyst den allmänna tendensen. Jag skall beröra en fråga som redan har diskuterats mycket här, nämligen försämringen när det gäller den praktiska arbetslivsorienteringen på högstadiet, den s.k. praon. I siffror betyder regeringens s.k. besparingsförslag 148 milj.kr., varav 20 miljoner skulle återgå till kommunerna som en särskild resurs. Besparingseffekten skulle alltså bli 128 miljoner — om det är verkliga siffror, men förslaget är knappast realistiskt. Det går också att omsätta regeringens s.k. besparingsförslag i omkring 900 färre lärartjänster. Detta kan innebära både ökad arbetslöshet och försämrad undervisning. Den kanske allvarligaste invändningen mot förslaget är att det, i likhet med andra åtstramningar på skolans område, drabbar framför allt de sämst ställda eleverna och deras särskilda behov. Möjligheterna att under prao-veckorna arbeta med små elevgrupper och ge stödundervisning äventyras. De föreslagna förändringarna av reglerna för praon bygger inte på någon genomtänkt linje för att förstärka denna verksamhet. De får den motsatta effekten. Med fog kan det också hävdas att förslaget bygger på delvis felaktiga utgångspunkter i fråga om hur prao-verksamheten bedrivs i dag i kommunerna. Den särskilda resurs på 20 milj.kr., av de beräknade besparingarna på 148 milj.kr., som föreslås återgå till kommunerna kan inte i någon avgörande grad kompensera försämringarna i övrigt. I motioner från centern, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna riktades kritik mot regeringens förslag. Vpk yrkar att de 128 miljoner som regeringen vill frånta kommunerna skall utbetalas för kommande budgetår. Vår motion är den enda som är konsekvent i det avseendet. Moderaternas ståndpunkt har varit något oklar. Av deras reservation till dagens betänkande framgår dock att man sväljer regeringens förslag till tre fjärdedelar, men avvisar en fjärdedel. Detta är ett dåligt alternativ till regeringens förslag. I båda fallen leder det till att kommunerna berövas erforderliga medel, prao-verksamheten och undervisningen försämras och lärare blir arbetslösa. Och, framför allt, de svagaste eleverna drabbas hårdast. Om denna attack drivs igenom kan vi befara fortsatta försämringar på skolans område. Det finns ett rikligt utbud för röstningen i denna fråga. Utöver utskottsmajoritetens förslag — som fullt ut är ett bifall till regeringens — finns fyra reservationer. Ingen kan förneka att den mest konsekventa är vpk-reservationen, som avvisar regeringsförslaget och yrkar på att erforderliga medel anvisas för verksamheten. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 8. Om utbildningsutskottets betänkande allmänt präglas av stor sparsamhetsiver på skolans område, finns likväl ett undantag. Det gäller statsbidraget till s.k. fristående skolor, eller privata skolor. I budgetpropositionen anför föredragande statsråd att ställningstagande till framställningar om bidrag enligt det nya system som införts förutsätter ingående överväganden. SÖ skall yttra sig. Beslut skall fattas i god tid innan bidraget avses gälla. Mot den bakgrunden kan inte bidrag till någon ytterligare skola beräknas fr.o.m. budgetåret 1983/84. Anordningen med tillfälligt bidrag till annars ej statsunderstödda Waldorfskolor föreslås få tillämpas för nästa budgetår. En precisering görs också i propositionen om att det inte är givet att samtliga skolor med en viss pedagogisk inriktning kan räkna med statsbidrag i fortsättningen. Viivpk har ansett oss kunna godta de redovisade ståndpunkterna, som grundar sig på tidigare riksdagsbeslut. Nu marscherar dock annars så sparsamhetsivrande borgerliga politiker fram och kräver medel för statsbidrag till fristående skolor. Socialdemokraterna i utbildningsutskottet har av någon obegriplig anledning fallit undan för de borgerligas krav och yrkar avslag på propositionen men bifall till de borgerliga motionerna. Detta är en något märklig position. Denna totala kapitulation för de borgerliga måste väl te sig underlig för många socialdemokrater. Möjligheten att stödja regeringens ståndpunkt finns dock, genom att jag reserverat mig till förmån för propositionen. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation nr 13.

Herr talman! I detta läge i debatten har ett par av de reservationer som finns fogade till utskottets betänkande ännu inte kommenterats från utskottets sida. Jag skall göra det. Jag börjar med reservation 1 från centern, där kravet på ett nytt statsbidragssystem för grundskolan förs fram. Från utskottets sida avvisar vi en parlamentarisk utredning om ett sådant system. Vi gör det mot bakgrund av att statsbidragssystemet har varit i kraft under en mycket kort tid. Vi tycker att det är rimligt att det får verka och att SÖ, som har till uppgift att följa utvecklingen på detta område, ges en rejäl chans att bedöma hur detta system fungerar. I alla sammanhang betonas numera också att det är viktigt att skolan och skolstyrelserna ges arbetsro, så att de kan driva en vettig utveckling ute i kommunerna, till gagn för eleverna i klassrummen. Då är det inte rimligt att vi direkt, när vi nu har fått ett nytt statsbidragssystem, börjar ställa krav på att det skall förändras utifrån en ny infallsvinkel. I reservationen förs det ett resonemang om ett elevrelaterat statsbidrag. Mot bakgrund av hur det i dag ute på länsskolnämnderna i praktiken fungerar när det framför allt gäller tilldelningen av basresurser, ligger nog förslaget ganska nära det faktiska läge som vi i dag har. I de motioner där kravet på ett elevrelaterat statsbidrag förs fram pekas det också på att man här skulle få införa en del specialdestinerade statsbidrag. Med hänsyn till detta finns det kanske anledning att vara litet skeptisk till en sådan utveckling som finns anvisad i reservation 1. Därför avvisar utskottet detta förslag. I reservation nr 9 börjar de moderata sparförslagen att torgföras. Dessa sparförslag har en profil som det finns anledning att uppmärksamma. Det är att pengarna plockas från anslagen för invandrarelever, lågstadiet och den samlade skoldagen. Det finns något slags omvänd Robin Hood-anda i det resonemanget — man plockar besparingarna från de svagaste grupperna i skolan. Det är väl egentligen ingenting annat än ett uttryck för god moderat politik. Vi avvisar den moderata reservationen nr 9, där man vill spara 40 milj.kr. på hemspråksundervisningen. Vi avvisar också den kommunistiska reservationen nr 11, där man vill öka utgifterna för hemspråksundervisningen i storleksordningen 75 milj.kr. Vi gör det inte enbart av statsfinansiella skäl utan också av den anledningen att vi nu till sommaren kommer att få en redovisning från den s.k. språkoch kulturarvsutredningen, Birgitta Ulvhammars utredning. Vi får då anledning att ta ställning till dessa frågor i ett större sammanhang. Det är normal hanteringsordning från utskottets sida. Mot den bakgrunden avstyrker vi alltså reservationerna 9 och 11. I centerreservationen nr 10 vill man ha något slags försöksverksamhet med låg-, mellanoch högstadieundervisning för invandrarelever, helst i en skolenhet. Också det kravet avvisar utskottet mot bakgrund av språkoch kulturarvsutredningens kommande betänkande.

Det är då rimligt att vi låter den göra det, eftersom det ligger i dess utredningsuppdrag. Mot den bakgrunden blir detta krav på en försöksskola någonting som vi avstyrker med hänvisning till att vi till sommaren får klarare principiella riktlinjer för undervisningen på högstadiet och för hur vi skall se på den i framtiden. Jag yrkar alltså avslag på den centerpartistiska reservationen nr 10. Sedan har vi de moderata reservationer som rör lågstadiet. Utskottet har med tillfredsställelse konstaterat att regeringen i årets budgetproposition gör kraftfulla insatser för att möta oron på lågstadiet. De omprioriteringar som är gjorda inom skolans område, där bl.a. denna omdebatterade praobesparing har fått bidra till resurserna för att möta oron på lågstadiet, tycker utskottet är vettiga. Vi tycker också att det är värdefullt att titta på lågstadiets totala situation och att också i det sammanhanget starkt peka på nödvändigheten av att vi får en vettig samverkan mellan förskolan och skolan. Att moderaterna inte ställer sig bakom denna satsning på lågstadiet är förvånande. Moderaterna säger att det är personalresurser som skall tillföras, att det är alldeles för litet och att det är orealistiskt att tro att denna typ avinsats kan lösa problemen. Men jag tror att moderaterna har satt sig in i förslaget ganska dåligt. Regeringen föreslår ju att ett utvecklingsarbete skall stimuleras på hela lågstadiet och inte, som föreslås i moderaternas reservation, enbart handla om övergången från förskolan till skolan. Även om man löser problemen med den övergången kan det finnas problem kvar på lågstadiet som man behöver tackla. Det kan finnas möjligheter att ytterligare utveckla verksamhet som behöver stimuleras. Just mot den bakgrunden ser vi det från utskottets sida som värdefullt att regeringen lägger dessa 30 milj.kr. till detta ändamål. Det ger oss alltså möjligheter att utveckla verksamheten på lågstadiet. Birgitta Rydle har läst utskottsbetänkandet litet dåligt. När hon påstår att vi från utskottets sida skulle nonchalera eller inte ta tillräckligt allvarligt på kravet på en undervisning i språk i förskola och skola så har hon fel. Tittar man i utskottets betänkande finner man att vi säger att den läroplan för grundskolan som vi nyligen har antagit och som gäller från den 1 juli 1982 har som ett mycket bärande inslag just vikten av att ge eleverna goda kunskaper i det svenska språket. Den läroplanen antogs med mycket bred enighet här i kammaren, och det vore väl konstigt om utskottet inte vid det här tillfället, ett år senare, mot bakgrund av den skulle kunna framhålla vikten av att ge goda språkkunskaper i grundskolan. Samma sak gäller förskolan. Socialstyrelsen har framställt en lång rad skrifter i en serie pedagogiska program för den här verksamheten, som kom till mot bakgrund av socialdemokratiska initiativ här i kammaren 1980-1981 i syfte att ge förskolan en fastare struktur. Det pedagogiska program som vi nu har att se fram emot i förskolan kommer just att behandla språkets betydelse för barn och deras utveckling. Då menar vi från utskottets sida att detta är iskäl nog att avslå den moderata reservationen. Och det är väl litet märkligt om inte moderaterna och deras företrädare på den punkten har läst utskottsbetänkandet. Reservation 16 från folkpartiet handlar om att ta bort de fria aktiviteterna och återigen lägga in dem i den timplanebundna verksamheten. Om jag inte missminner mig har vi 106-110 stadieveckotimmar på mellanstadiet. Av dem är tre fyra stycken lektioner för den här typen av fria aktiviteter. Att tro att detta skulle vara en kvantitet som löser problemen med exempelvis brister i kunskapshänseende, som man påstår, det tror jag inte på. Dessutom skall vi väl ge de här fria aktiviteterna — som skall ha anknytning till det pedagogiska och timplanebundna innehållet i undervisningen — en rejäl chans. Som jag sade förut: Läroplanen trädde i kraft den 1 juli 1982. Låt den verka ett tag i stället för att snabbt rycka undan de nya inslag som finns. Skolan behöver arbetsro, och jag tycker att vi som har beslutat om läroplaner också skall låta dem få en chans att fungera innan vi vill förändra dem igen. Därför yrkar vi avslag på reservation 16 från folkpartiet. Moderaterna gör en attack mot den samlade skoldagen och vill ta bort statsbidraget. Om riksdagen skulle fatta ett sådant beslut vore det mycket olyckligt. Det skulle betyda mycket psykologiskt — det vore en markering mot den samlade skoldagen. Därför ställer vi oss naturligtvis inte bakom ett sådant förslag. Vi tycker att den samlade skoldagen är riktig och rätt tänkt. Det var SIA-utredningens tankar som låg till grund för den, och de är aktuella än i dag. Barns behov av omsorg och omtanke efter och före den timplanebundna verksamheten är lika stora i dag som vid det tillfälle SIA-utredningen konstruerade de här tankegångarna. Därför yrkar vi avslag på reservation 17. Reservation 18 handlar om skolans resurser. Moderaterna tycker tydligen att de är för stora och vill utnyttja dem effektivare. Man pekar på hur hög lärartäthet vi har. Den reservationen avstyrker vi också, och jag vill i anslutning till den ställa en fråga till Birgitta Rydle. Den rör ett inslag i reservation 18 som jag vill läsa upp: ”Det är av vikt att det lokala utvecklingsarbetet nu med kraft inriktas på att frigöra resurser i syfte att ge utrymme för omprioritering och effektivisering. Syftet härmed bör vara att förbättra arbetssituationen för elever och lärare. En av vägarna till detta kan vara att sätta samman undervisningsgrupperna så, att spännvidden och spänningarna inom gruppen blir så små som möjligt.” Anser Birgitta Rydle att detta uttalande i den moderata reservationen står i överensstämmelse med en av grundskolans mest grundläggande principer, nämligen om allsidigt sammansatta klasser? Eller har ni, Birgitta Rydle, övergivit läroplanen? Det går inte att hävda båda dessa uppfattningar samtidigt. Det ena är rätt, och därför vore det värdefullt att få höra om det är reservationernas ståndpunkt som nu gäller inom moderata samlingspartiet eller om det är de formuleringar som en gång Britt Mogård var med om att fastställa i den nya läroplanen. Herr talman!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
Herr talman! Jag tycker inte att Göran Persson skall ta så stora ord i sin mun när det gäller besparingar. Den socialdemokratiska regeringen har redan börjat spara och kommer av den ekonomiska verkligheten att tvingas att fortsätta. Genom besparingar nu, som vi föreslår, blir risken för dramatiska nedskärningar mindre under kommande år. Jag skall försöka hinna med så mycket som möjligt av Göran Perssons frågor och kommentarer beträffande våra reservationer. Det är självklart att de som verkligen har behov av hemspråksundervisning också skall få det. Men förutsättningen för att det skall kunna ske är att anslagen sätts in där de behövs. Jag kan ge Göran Persson exempel på vad vi menar med att man behöver se över bestämmelserna när det gäller hemspråksundervisningen. Det finns t.ex. svenska familjer där en av föräldrarna har engelskspråkig bakgrund. Då erbjuds barnen undervisning i engelska som hemspråk, samtidigt som de läser engelska i den ordinarie undervisningen. Det är väl inte att undra på om kamrater upplever sådant som orättvist, eftersom de här eleverna får en form av specialundervisning i engelska som sedan påverkar deras studieresultat i den ordinarie engelskundervisningen. Naturligtvis måste det betraktas som särskilt orättvist när det språk som talas i hemmet är svenska. Det finns många andra exempel att anföra på vad vi menar när vi talar om att man bör se över tillämpningsbestämmelserna för vilka som skall ha rätt till hemspråksundervisning. Göran Persson tog också upp lågstadiesatsningarna, och han läste upp en del ur budgetpropositionen. Jag skulle också kunna läsa upp långa stycken ur budgetpropositionen där statsrådet talar om hur väldigt mycket som görs redan nu inom det lokala utvecklingsarbetet just för lågstadiet. Göran Persson borde som ordförande i förskola-skolakommittén verkligen veta vad det är som görs redan nu, och vad det är som planeras. Vi anser att den nu föreslagna extra satsningen icke kan lösa problemen. Utvecklingsarbetet stimuleras tillräckligt mycket av de åtgärder som redan är vidtagna.
Herr talman! Jag skall bara ta upp det som Göran Persson sade om återförande av de fria aktiviteterna till den timplanebundna tiden. Jag sade i mitt anförande att vi också ansåg att det hade gått ganska kort tid sedan läroplanen förändradesi de här avseendena. Jag vill bara klargöra vad som står i reservationen. Det är att vi vill att man skall ”undersöka möjligheten att återföra hela eller viss del av tiden för de fria aktiviteterna till den timplanebundna verksamheten.” Vi vill alltså att dessa möjligheter skall undersökas. Orsaken till detta är att vi mött starka reaktioner från lärare, föräldrar och elever som undrat om man inte kan undersöka dessa möjligheter och göra något åt de här problemen. Det är det som vi vill.
Herr talman! Jag ställde en fråga till Birgitta Rydle som hon inte svarade på, och jag skall upprepa den. Den gäller moderaternas ställningstagande i reservation nr 18, där de säger att undervisningsgrupperna i grundskolan bör sammansättas så, att spännvidden och spänningarna inom gruppen blir så små som möjligt. Anser Birgitta Rydle att detta står i överensstämmelse med den läroplan som vi alldeles nyligen i största enighet har beslutat om här i riksdagen? Birgitta Rydles partikamrat Britt Mogård är en av författarna till den läroplanen, där grundtanken är att vi skall ha allsidigt sammansatta grupper i grundskolan. Det här är en viktig ideologisk och principiell fråga, och därför vore det värdefullt om Birgitta Rydle ville svara på den, innan debatten i kväll är slut. Herr talman! Den utredning som har att se över samverkan mellan förskola och skola har också kunnat konstatera att regeringens initiativ med en försöksresurs på 30 milj.kr., som skall kunna fördelas mellan länsskolnämnderna, redan nu har satt mycket kraftiga spår. Ett utbrett planeringsarbete har kommit i gång i nästan samtliga av landets kommuner. I länsskolnämnderna behandlas en lång rad projekt som man nu är beredd att starta. Birgitta Rydles påstående att den verksamheten skulle ha kommit i gång utan den här typen av stimulans saknar faktiskt grund. Resursen har betytt en god stimulans, och det är vi som arbetar med frågorna om samverkan mellan förskola och skola tacksamma för. Så till de självklarheter angående hemspråksundervisningen som Birgitta Rydle tog upp. Utskottet behandlade dessa frågor redan i fjolårets betänkande. Vi förutsatte då att språkoch kulturarvsutredningen skulle se över just dem. Så dessa saker lär vi inte vara särskilt oense om. Men att säga att man genom den typ av förändringar som föreslås i motionen skulle kunna spara 40 milj.kr. när det gäller hemspråksundervisningen, där anslaget totalt uppgår till ungefär 400 milj.kr., är litet väl magstarkt. Det verkar som om man inom den moderata riksdagsgruppen har tagit till en summa pengar för att uppnå något slags sparmål, och då passade det att ta de pengarna på det här området. Men med de 40 miljoner kronorna kommer man inte särskilt långt. Herr talman! Till sist: Jag vill gärna ha svar på den fråga jag ställde till Birgitta Rydle.
Herr talman! Det skulle vara intressant att veta var någonstans det passar herr Göran Persson att spara. Jag hann inte svara på frågorna i min förra replik, men jag hoppas att jag hinner göra det nu. Jag börjar då med frågan om svenskundervisningen. Det är faktiskt så, Göran Persson, att utskottets ledamöter icke har framfört en enda egen åsikt om detta i betänkandet. Det enda man har gjort är att tala om vad som står i läroplanen för grundskolan och att tala om att socialstyrelsen utarbetar arbetsplaner. Om utskottet, som Göran Persson säger, ser allvarligt på frågan om svenskundervisningen, då hade utskottet faktiskt kunnat säga det i betänkandet och framföra en egen åsikt. Det har man alltså inte gjort. Vad beträffar översynen av resursanvändningen skall ju den göras för att man skall få ett effektivare utnyttjande av de resurser som satsas. Resurserna skall ge mera åt flera. Utfallet skall alltså bli bättre. Så till frågan som ställdes i samband med citatet ur reservationen. Göran Persson känner säkert mycket väl till att vi tidigare har haft debatter här i kammaren just om möjligheterna att i grundskolan göra olika grupperingar i olika ämnen. Man kan variera grupperna från ämne till ämne, och man kan variera dem under olika perioder. Vi tycker det är viktigt att man gör det för elevernas bästa. Man kan då ge var och en av dem de bästa möjligheterna att utvecklas maximalt utifrån deras egna intressen och förutsättningar.
Herr talman! När det gäller undervisningen i svenska finns på s. 13 i utskottsbetänkandet noga refererat vad som har gjorts och vad som görs. Utskottet finner att denna fråga är uppmärksammad och att man tar allvarligt på den. Mot den bakgrunden avstyrks motionen. Birgitta Rydle är på den här punkten mycket väl tillgodosedd. Att framhärda i något slags moderat partiiver för att här skilja ut sig från de övriga ser jag som inget annat än ett försök att på något sätt framställa moderaterna som extra uppmärksamma på just den här frågan. Så är ingalunda fallet. Dessa ställningstaganden har skett i allra största enighet — det finns all anledning att understryka den saken. Sedan bekräftade Birgitta Rydle indirekt min farhåga att moderaterna, när de är i opposition, inte riktigt står för riksdagens ställningstaganden i fråga om den nya läroplanen. På område efter område backar nu moderaterna. I fråga om princip efter princip vacklar man. Moderaterna är tydligen inte att lita på när det gäller tidigare fattade beslut på skolområdet. Det är värdefullt att få den här typen av frågor och svar i debatten med en moderat skolföreträdare, eftersom moderaterna nu håller på att glida bort ifrån det som deras tidigare skolminister en gång lade fram för riksdagen. Jag noterar detta. Vi har uppmärksammat den saken också i andra debatter här i kammaren. Det finns anledning att göra detta känt också utanför den här salens väggar.

Herr talman! Göran Persson sade sig associera till sin barndoms tydligen store sagohjälte Robin Hood, när han tog del av den moderata sparoffensiven. Hans eget ointresse för besparingar får mig att tänka på att han måste ha hittat Aladdins underbara lampa, som förser honom med allt livets goda. Han bör i så fall omedelbart lämna över den till finansminister Kjell-Olof Feldt, som torde ha stort behov av densamma. Herr talman! Jag begärde ordet för att i första hand tala om hemspråksundervisning och enkannerligen då också min motion 951. Först emellertid några allmänna ord om hemspråksundervisningen. Hemspråksundervisningen har ju på senare tid blivit föremål för omfattande debatter. Det förvånar kanske inte heller. Sedan 1976, dvs. i sju år, har de nuvarande reglerna tillämpats. Det innebär att under budgetåret 1981/82 var det så många som 51 000 barn som undervisades i hemspråk. Det är alltså en stor kategori och kostnaderna är betydande. De uppgår till drygt 400 milj.kr. för hemspråksundervisningen och stödundervisningen i svenska under innevarande budgetår. Mycket positivt har förhoppningsvis uppnåtts genom hemspråksundervisningen, men samtidigt må det tillåtas mig att göra den reflexionen att vi kanske inte skall bli alltför yverborna och tro att hemspråksundervisningen löser alla problem på invandrarsidan. Säkerligen kommer det att finnas anledning att i framtiden diskutera åtskilliga svåra kulturella kollisionsproblem. Jag tänker inte minst på att vi har 22 000 islamiter i landet, för vilka många gånger svenska traditioner och över huvud taget svenska vanor och svensk lagstiftning kan te sig t.o.m. stötande. Man vill gärna ställa frågan om skolan klarar av att skapa den kulturella identiteten för invandrarbarnen eller se till att den bibehålles. Jag är inte helt säker på det utan kan föreställa mig att också invandrarorganisationerna kommer att ha en stor roll att spela i detta sammanhang. Självfallet är det också på det viset att den omständigheten att hemspråksundervisningen kostar mycket pengar gör att strålkastarna sätts ordentligt på den här typen av undervisning. Man måste fråga sig: Bedrivs undervisningen tillräckligt effektivt? Kan den organiseras på något annat sätt? Man har från moderat sida begärt en omedelbar översyn av reglerna för vem som skall vara berättigad till hemspråksundervisning, och jag vill gärna instämma i detta krav. Det finns många fall där hemspråksundervisningen kan te sig stötande. Regeln att hemspråket skall vara det språk som talas i hemmet måste tillämpas strikt. Herr talman! Jag har i motion 951 pekat på några problem som främst gäller för mer udda hemspråk och dessutom i kommuner som inte är så invandrartäta. I den proposition år 1976 som låg till grund för hemspråksundervisningen säger det föredragande statsrådet Lena Hjelm-Wallén att en kommun inte bör vara skyldig att erbjuda hemspråksundervisning för grupp med färre antal barn än fyra, om stora svårigheter föreligger och lärare inte finns tillgänglig utan stora extra kostnader, t.ex. på grund av långa och tidsödande resor. Om det var fråga om färre barn än fyra skulle alltså kommunerna kunna få dispens från obligatoriet. Men man ville inte tillåta kommunerna att själva fatta avgörandet, utan länsskolnämnderna skulle vara de som skulle bestämma i det här hänseendet. Hela tiden talas det om ”grupp” i propositionen. Det har fått mig att i den här motionen ställa en fråga om hur man egentligen skall definiera begreppet ”grupp”. Enligt vanligt allmänt språkbruk kan fyra personer förvisso vara en grupp, ävenledes tre men knappast två — det är ett par. Och en person kan definitivt inte vara någon grupp — det tror jag rena logiken säger i det här sammanhanget. Men i skolförordningen sägs ingenting om gruppstorlek och om grunderna för dispens från skyldigheten att ordna hemspråksundervisning. Man kan alltså konstatera att skolförordningen rimmar dåligt med riksdagens beslut. Det här har också lett till att kommunerna känner sig tvingade att också ge enstaka barn undervisning trots att det många gånger kan te sig orimligt. Några av de mest stötande fallen har vi där föräldrarna själva går in och får ersättning som hemspråkslärare uteslutande för sina barn. Detta var icke vad som avsågs en gång i tiden. Många gånger kan det också vara tveksamt om språket talas i hemmet. Frågan om det är lämpligt eller inte att ge en hemspråksundervisning i de fall där det är färre än fyra barn är självfallet någonting som de lokala skolstyrelserna själva borde avgöra. I vissa fall kan det vara på det viset att reglerna inte uppfylls, och ibland kan det å andra sidan vara olämpligt att ge hemspråksundervisning trots de regler som är uppställda. Att den lokala skolstyrelsen, som sitter inne med kunskapen i de enskilda fallen, bör avgöra dessa frågor ter sig högst rimligt. Länsskolnämnden har knappast särskilt mycket att kunna göra på detta område. I alla andra fall vill man ju gärna ge de lokala skolstyrelserna större befogenheter. I detta fall, där de bör ha sådana befogenheter, finns de alltså inte. Enligt min mening bör en kommun inte ha skyldighet att anordna hemspråksundervisning, om sådan bara efterfrågas av något enstaka barn. Inte heller bör skyldigheten finnas om en språkgrupp har färre barn än fyra. Men samtidigt bör en kommun ha rätt att anordna hemspråksundervisning också i de här fallen, om kommunen så önskar. Herr talman! Visserligen förordar utbildningsutskottet rent tekniskt att den här motionen avslås med hänvisning till språkoch kulturarvsutredningen. Resultatet av dess arbete har förresten länge inväntats otåligt. Enligt vad som sagts lär dock resultatet föreligga inom en mycket nära framtid. Jag hoppas att så är fallet.

Jag är fullt nöjd. Jag hoppas att regeringen lägger fram ett förslag i motionens anda. Herr talman! Jag har när det gäller den här motionen inte något speciellt yrkande. Rent generellt ber jag när det gäller hemspråksfrågorna att få yrka bifall till den moderata reservationen nr 9.

Herr talman! I mitt anförande kommer jag att argumentera för de krav som vårt parti upprepar också i år om utformningen av modersmålsundervisningen för invandrarbarnen. Vårt parti har i en följd av år genom konkreta krav och motioner uppmärksammat invandrarbarnens situation, som blir allt svårare. Språksvårigheterna både i skolan och i det sociala umgänget, liksom negativa och rasistiska bemötanden och tillmälen, har ofta blivit den dominerande grunden för deras identitet. De befinner sig ofta i nästan olösliga konflikter mellan föräldrarnas kultur och moraluppfattning och de svenska barnens uppfattning. De känner inte sitt kulturella och historiska ursprung annat än som fragmentariska bitar. Kulturen och de moralbegrepp, attityder, värderingar och allmänt accepterade sanningar, som innefattas i begreppet kulturellt arv och som kulturen vidareförmedlar, utgör den grund som varje människa bygger och utvecklar sin personlighet och identitet på.

På den medvetenheten grundar sig min självtillit, känslan av egenvärde, lusten att pröva den egna förmågan som bärare av gruppens samlade kunskaper och erfarenheter, för att föra vidare, utveckla och förbättra, styrkt av den samlade kraft som gruppen har. Medvetenheten består också av vetskapen att en del av mina problem och svårigheter inte är personliga problem utan beror på de villkor som hela gruppen lever under. Endast genom en utvecklad personlighet och självständigt tänkande blir det möjligt för invandraren och framför allt invandrarbarnet att kritiskt granska, utveckla, förkasta eller behålla, delvis eller helt, och konstruktivt påverka sitt eget kulturella arv. Bara under sådana förutsättningar blir det möjligt för invandrarbarnen att kritiskt granska och sortera det svenska kulturella utbudet, annars blir invandrarbarnen hänvisade till den kommersiella skräpkulturens perspektivlösa djungel. Förutsättningen för invandrarbarnen att skaffa sig en gruppidentitet som är sammansatt av både nationell identitet och klassidentitet är språket, dvs. modersmålet. Ingen ifrågasätter modersmålsundervisningen för de svenska barnen. Alla är medvetna om dess helt avgörande betydelse. Det är en självklarhet att svenskundervisningen skall vara obligatorisk för svenska barn. Inga avsteg kan tillåtas från denna, eftersom detta skulle uppfattas som ett grovt åsidosättande av barnets intressen och rättigheter. Men det tycks vara oerhört svårt att sprida insikten om att invandrarbarnen är lika beroende av sitt språk som de svenska barnen. Det man gör genom att år efter år avslå vpk:s krav att utvidga modersmålsundervisningen och göra den obligatorisk för invandrarbarnen, är att förneka dessa barns rätt till en skolgång som fyller deras behov av undervisning. Att de borgerliga regeringarna inte kunnat inse modersmålets betydelse förinvandrarbarnen, dess samband med gruppidentiteten och dess klassmässiga aspekter, är i och för sig inte förvånande. Det är snarare en logisk följd av denideologiska grundinställning som borgerligheten har och som återspeglas i den skolpolitik de allmänt bedriver. Det är en politik som syftar till att utplåna barnens gruppkänsla och klasstillhörighet, omvandla barnen till enskilda individer utan samband med de reella klassförhållandena i dagens samhälle och omvandla de klassorättvisor, som återspeglas i barnens situation i skolan, till individuella problem. Med andra ord: Borgerligheten slår vakt om de klassintressen den representerar. Men det är förvånande att man nödgas konstatera, att socialdemokraterna sluter upp bakom de borgerliga partiernas politik på detta område och därmed medverkar till den alarmerande situation invandrarbarnen befinner sigiidag. Vpk har många gånger tidigare belyst invandrarbarnens situation i skolan och i samhället i övrigt. Vi har tidigare talat om att invandrarbarnen riskerar allvarliga störningar i språkutvecklingen, psykisk instabilitet och kluven identitetsutveckling, att de får sämre utgångsläge för utbildning, att de får ärva sina föräldrars låga socio-ekonomiska ställning, att de riskerar att drabbas av arbetslöshet i långt större utsträckning än andra. Vi har talat om, att den utslagning som invandrarbarnen drabbas av i dag och som börjar redan i förskoleåldern, försiggår med ökad intensitet. Vi är övertygade om, att om dessa förhållanden tillåts fortsätta, så kommer det att få mycket allvarliga följder, inte bara för de drabbade invandrarbarnen, utan också för den fortsatta samhällsutvecklingen. Som argument för att tillbakavisa alla krav på en obligatorisk modersmålsundervisning har anförts följande: Deltagande i hemspråksundervisning inkl. studiehandledning på hemspråk är frivillig för eleverna. Denna princip fastlades av riksdagen 1975 i samband med att tre mål för invandrarpolitiken fastställdes, nämligen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Valfrihetsmålet innebär valfrihet för språkliga minoriteter att själva välja, i vilken grad de vill behålla och utveckla sin ursprungliga kulturella identitet inkl. sitt språk. Till det vill vpk anföra, att var och en som har en ärlig avsikt och inte använder sig av demagogiska knep för att förvanska verkligheten vet, att det måste finnas vissa objektiva förutsättningar för den enskildes fria val. Valfriheten blir en demokratisk rättighet bara under förutsättning att det finns verkliga möjligheter att välja mellan olika alternativ. Friheten för invandrarbarnen att välja i vilken utsträckning de vill behålla och utveckla sin ursprungliga kulturella identitet blir reell bara med den nödvändiga förutsättning som ligger i att ha ett utvecklat modersmål. Förvägras man rätten till sitt språk, så förvägras man också möjligheten att välja. Den valfrihet det här talas om blir till ett tvång, som för in invandrarbarnen i förhållanden som vi redan har berört och vars yttersta konsekvens är social utslagning. Därför hävdar vpk att modersmålsundervisningen skall göras obligatorisk för invandrareleverna. Undervisningen skall bedrivas i enspråkiga klasser så långt detta är möjligt. Där detta inte är möjligt på grund av bristande elevunderlag skall invandrarelever garanteras minst fem timmars modersmålsundervisning i veckan. Dessutom bör begreppet hemspråk bytas ut mot modersmål. Herr talman! Utskottet avstyrker också i år vår motion med hänvisning till den pågående språkoch kultursarvsutredningen. Jag anser att denna utredning dels är alldeles onödig när det gäller att förbättra modersmålsundervisningen för invandrareleverna, dels fungerar den som ett alibi för regeringens ovilja att åstadkomma någon förbättring på modersmålsundervisningens område. De egentliga orsakerna till dess tillkomst är en hemlighet som delas av Gud och den borgerliga regering som har tillsatt den. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 11.

Herr talman! Jag kommer också att beröra invandrarundervisningen. Debatten när det gäller avsnittet hemspråksundervisning för invandrarbarn kom tidsmässigt olägligt, eftersom vi som bekant inte vet vad som kommer fram i språkoch kulturarvsutredningen. Några nya tankar har således inte framkommit i utskottets betänkande, och helt logiskt har utskottet avslagit alla motioner där förändringar yrkats. Så mycket är ändå klart, att efter många års utredningar och oändliga debatter när det gäller frågor om undervisning för invandrarbarn, där olika forskare och tyckare har drabbat samman, måste man nu snart bestämma sig i vissa principfrågor. Fortfarande gör sig olika ytterlighetsmodeller gällande. Assimileringslinjen, dvs. att invandrareleverna får klara sig bäst de vill i en helt svenskspråkig undervisning, är den ena ytterlighetsmodellen. Den andra är ganska ny, och den betyder att undervisning skulle bedrivas helt på hemspråket, eller modersmålet, från förskola till högskola. Det sistnämnda skulle innebära en långtgående minoritetspolitik, och det är svårt, ja omöjligt, att genomföra dessa lösningar i Sverige. Det är inte möjligt ens för den största invandrargruppen, nämligen finnarna. När det gäller den s.k. assimileringsmodellen vill jag framhålla att jag tror att många av dagens missanpassade invandrarungdomar har hamnat där de är som ett resultat av den tidigare aningslösa undervisningen. Man behöver inte överdramatisera detta, men visst är det så att många invandrarungdomar saknar ordentlig utbildning och inte fått en ordentlig start i livet därför att de var placerade i hjälpklasser och inte klarade sin skolgång. Många av dessa är arbetslösa i dag. Det har varit enighet bakom strävan att uppnå aktiv tvåspråkighet. Problemet har varit svenska språkets ställning och omfattning i undervisningen. Givetvis är kunskaperna i svenska språket en elementär fråga i undervisningen, men moderaterna har i sin motion som här har nämnts helt missuppfattat det fundamentala i hemspråksundervisningen. Jag trodde först att jag hade läst fel när jag såg motionen. Låt mig anknyta till Per Unckels ord — även om han inte är här. Illvilja eller inte, illavarslande vill jag i alla fall kalla moderaternas ståndpunkt. Som jag redan har nämnt vet vi inte vad språkoch kulturarvsutredningen kommer att föreslå. Därför kan vi inte här föra någon debatt om den framtida invandrarundervisningen. Vi vet inte heller om vi skall kalla det hemspråksundervisning eller modersmålsundervisning, men allt talar för att finska språket bör få en särställning med hänsyn till gruppens storlek, den historiska nordiska gemenskapen — och inte minst av praktiska skäl. Det bör också nämnas i detta sammanhang att Stockholms kommunfullmäktige ställde sig bakom min motion om s.k. finska klasser, som sträcker sig ända till högstadiet. Det verkar vara klokt att inte slå sönder klasser som har börjat fungera. Kommunfullmäktige ställde sig också bakom förslaget om ett samarbete med grannkommunerna för att nå det bästa resultatet i invandrarundervisningen. Herr talman! Jag har inget yrkande den här gången, men vi återkommer till dessa frågor senare. Jag instämmer i övrigt i utskottets hemställan.

Herr talman! De regler som f. n. finns när det gäller oljeutsläpp på svenskt och internationellt vatten är helt otillräckliga. Det gäller både möjligheterna att kontrollera reglernas efterlevnad och sanktionsmöjligheterna. Det är exempelvis inte tillåtet att släppa ut olja i Östersjön, men likväl sker det, och det är förenat med stora svårigheter att spåra upp de skyldiga fartygen. På internationellt vatten på andra öppna hav får man släppa ut en viss mängd olja per nautisk mil. Till uppgiften att spåra det skyldiga fartyget läggs då att man måste visa att den tillåtna mängden olja har överskridits. Som beräknats i studien Operationella utsläpp ger fartygstrafiken till, från och inom Sverige upphov till att mellan 4 000 och 13 000 ton olja varje år töms ut inom Östersjöområdet. Ca hälften är maskinrumsrester — utsläpp som oftast sker ”portionsvis”. Antalet utsläppstillfällen kan som mest räknas i tiotusental. Den faktiska risken för upptäckt vid det enskilda utsläppstillfället blir då betydligt lägre än vad siffror som bygger på registrerade uttömningar visar. I officiella rapporter menas att ca 10 96 av de 300-400 utsläpp som årligen registreras kan knytas till enskilt fartyg. Det sker med flygövervakning. Men det är inte samma sak som att man i 10 96 av fallen bevisligen kan utpeka någon som skyldig. situationen för år 1979, finner man att det i en stor del av fallen varken togs foto eller oljeprover. Men andra ord: Man såg inte i alla dessa refererade fall något fartyg som pumpade ut olja. Ej heller kunde man genom provtagning knyta misstänkt fartyg som kanske befann sig i närheten till utsläppet. För att förhindra otillåtna utsläpp räcker det inte med att man utfärdar regler om utrustning eller föreskrifter om maximalt tillåtna utsläpp. Så länge som det är lönsamt att pumpa ut oljan — i en eller annan mening — måste reglerna kunna övervakas och överträdelser bestraffas. Det i dag befintliga kontrolloch straffsystemet verkar ha uppenbara svårigheter att fungera effektivt. Svårigheterna att bestraffa överträdelser av oljeutsläppsförbudet beror delvis på att man i svensk lagstiftning inte tillämpar s.k. strikt ansvar. Lagen kräver att en eller flera personer kan utpekas som skyldiga. För att en fällande dom skall kunna uppnås måste därför utredningen vara mycket detaljrik och utförlig. Även om man med foto eller annan metod lyckats identifiera ett fartyg som släpper ut olja är det inte säkert att det leder till att syndaren bestraffas. Det hänger samman med att utsläppet måste kunna knytas till ansvarigt befäl ombord. Det har hänt att ett fartyg blev fotograferat när det tömde ut olja. En utredning gjordes, och allt var frid och fröjd. Men fartygets befälhavare nekade och sade att han inte beordrat någon tömning av olja. Oljeprov togs, men man lyckades inte få det att stämma med den utsläppta oljan. Och fartygets befälhavare gick därmed fri. Herr talman! Kustbevakningen har bl.a. tre flygplan till sitt förfogande för att kunna övervaka Sveriges territorium. De är utrustade med vad kustbevakningen kallar fjärranalyssystem, vilket innebär att man med hjälp av radar samt mätapparatur vilken bygger på ultraviolett strålning och värmestålning söker upptäcka oljeutsläpp. Man hoppas att denna teknik, som är relativt ny, skall underlätta kontrollen och identifikationen av oljeförorenande fartyg. Tekniken har emellertid sina begränsningar när det gäller att identifiera fartyg som släpper ut olja. För att ett fartyg skall kunna bindas till ett utsläpp måste enligt kustbevakningen vissa förutsättningar vara uppfyllda. Under dagtid och under klar sikt måste fartyget i princip ertappas på bar gärning av personalen på flygplanet. Under mörker måste identiteten fastställas på annat sätt. Begränsningarna ligger främst i förmågan att identifiera det utsläppande fartyget under mörker och dålig sikt och att oljeutsläppet bör upptäckas i samband med att det sker, dvs. då utsläppet är färskt. Tyvärr verkar teknikens bristfälligheter att sammanfalla med det egentliga kontrollproblemet, nämligen att vara på plats när olja töms ut samt att kunna identifiera fartyg nattetid. Från de intervjuer som gjorts med maskinbefäl, kaptener och andra besättningsmän framgår klart att man ofta inväntar nattens mörker innan oljeuttömningar påbörjas. Herr talman! Det står i dag fullkomligt klart att det fordras kraftåtgärder för att komma till rätta med den gigantiska nedsmutsning av våra hav och kuster som oljeutsläppen står för. Trots att det måste vara uppenbart för var och en vilka oerhörda skador på naturlivet som oljeutsläppen förorsakar, minskar de inte i omfattning, snarare tvärtom. Därtill måste läggas det faktum att det finns möjligheter att i land ta hand om oljerester från fartyg, och det utan vare sig större kostnader eller tidsförluster. Den slutsats man måste dra är att rederierna på frivillig väg inte är beredda att avstå från oljedumpningar till havs. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationen som är fogad till betänkandet.

Herr talman! När vårt folk vid kusten samlar olja och döda sjöfåglar och sådana som avlivats då de inte längre kan leva därför att de är fulla med olja, då hittar man också ibland skyddskläder och hjälmar från oljeborrtornen i Nordsjön. De utgör inget bevis för att oljan som driver in mot vår västkust kommer därifrån. Men det är svårt att frigöra sig från misstanken därom. Vi hade stora oljebälten och en stor fågeldöd efter Bravo-katastrofen, då ett borrhål i Nordsjön under flera veckor sprutade olja. Men ingen ville diskutera om det var Nordsjöolja som kom ner till vår kust. Man frågar sig varifrån oljan kommer. Allt fler supertankrar svarar för oljetransporterna, och jag tror inte att det förekommer utsläpp från dessa. Det finns utan tvivel samvetslösa befälhavare, men jag tror att det så småningom kommer metoder att genom märkning eller på annat sätt hejda den typen av oljesöl. Vi kan i varje fall tala om och diskutera metoder, bestraffning och möjligheter att sätta stopp för sådan hantering. Men så är det inte när det gäller oljespill vid utvinning. Ingen vill tala om detta. Varför vet jag inte. Kanske är det så att alltför stora värden står på spel, och kanske är det så att man inte ser några möjligheter att komma till rätta med problemet. Troligen är spill oundvikligt, och om en redovisning kom till stånd, skulle så hård press komma att ställas från miljövårdare och andra att oljeutvinningen måste inställas eller bli olönsam. Ja, de funderingar jag har finns det inga belägg för, i varje fall inga säkra belägg. Men det framskymtar då och då saker som gör att man kan ha sådana här funderingar. Jag läste för något år sedan i Göteborgs-Posten att 200 000 ton olja var normalt spill. Oljearbetare på borrtornen säger att det sölas olja i stora mängder. När man frågar dem som vet, eller dem som borde veta, får man inget svar. Jag har i det nordiska kontaktorganet för fiskefrågor påtalat saken och bett någon expert från Norge ge oss information. Vi fick en information under mötet därpå, men inget om oljesöl. Experten talade i 20 minuter eller en halvtimme om ”oppryddinga”, dvs. uppröjningen runt borrplattformarna i Nordsjön. Det plockades upp skräp som dumpats och röjts upp på fiskeplatserna, men det var inte det saken gällde. Han undvek att svara. Varför vet jag inte, men man kan ha sina funderingar. Utskottet framhåller att frågan varit föremål för diskussion i olika mellanfolkliga fora och pekar på olika konferenser där frågan diskuterats. Några konkreta resultat har dock inte nåtts, säger utskottet i sin skrivning. Utskottet delar dock vår uppfattning att det är angeläget att oljespill i samband med oljeutvinningen till havs i möjligaste mån förebyggs och säger sig också ha erfarit att ansträngningarna kommer att fortsätta. Men utskottet anser inte något särskilt påpekande från riksdagens sida vara påkallat. Kanske blir man mer känslig och mer otålig när man lever mitt i det som sker, när man ser hjälplösa fåglar så nersmetade med olja att man får slå ihjäl dem och när man ser att stora områden börjar bli sterila och inte längre fungerar som reproduktionsplatser för fisk och skaldjur. Den största skadegörelsen är inte nedsmutsade stränder, även om det är obehagligt att få olja på fötterna när man skall bada. Men det är denna skadegörelse som de flesta upplever, och om bara stränderna kan göras rena till badsäsongen är de flesta tillfredsställda. Nej, problemet är vida större än så. Vi är på väg att mer eller mindre förstöra en naturresurs som vi är beroende av för att leva. Men vi blundar för det som sker. Oljeutvinningen i havet ökar. Fler och fler borrtorn byggs och sätts ut i havet. Vi har fått in dem i Östersjön, och jag vill erinra om det som hände vid polska kusten för något år sedan. Även där stod ett borrtorn och sprutade olja i några veckor. Ingen har kunnat undgå att läsa om vad som pågår i Persiska viken. Även om Persiska viken ligger långt borta, är det samma metod man använder där som i Nordsjön och Östersjön. Och det är samma metod man kommer att använda i Skagerak, Kattegatt och Bottenviken och var man nu kan hitta olja. Vi motionärer har inte haft någon framgång med vår motion, om man inte räknar en positiv skrivning som en framgång. Men utskottet har knappast något annat val, eftersom ingen i dag kan påstå att det vi berör i motionen inte är allvarligt och på sikt kommer att vålla stora skador på livet i havet. Men frågan kommer säkert igen, allteftersom problemen växer och allteftersom fler och fler områden blir sterila och fler och fler fågelstammar glesas ut. Jag hoppas att det utskottet erfarit, nämligen att ansträngningarna kommer att fortsätta, blir verklighet och att ansträngningarna ökas. Men jag vill ändå, herr talman, yrka bifall till motion 1447.

Herr talman! Utsläppen av skadliga ämnen i havet har ännu inte utlöst lika hårda signaler från naturens egna larmklockor som luftföroreningarnas effekter på mark och vatten. Det ligger ändå nära till hands att dra parallellen, eftersom problemen har flera gemensamma kännetecken. Utsläppen känner inga nationella gränser. Större delen av det sura Nr 125 nedfallet över vårt land kommer via luftströmmarna från andra länder. Onsdagen den Genom utsläpp av oljerester och andra farliga ämnen i haven förorenas även 20 april 1983 svenska farvatten. Skadorna på miljön är nästan alltid oreparabla. Alla åtgärder i efterhand, som kalkning av sjöar och sanering av stränder, är ett upprätthållande försvar under ständig reträtt. Problemen måste angripas vid källan. Därför blir resultatet av de åtgärder vi som enskilt land vidtar också alltid beroende av vad som görs i andra länder. Detta får givetvis inte innebära att vi avstår från att vidta de åtgärder som är möjliga att vidta, och den nu föreslagna vattenföroreningsavgiften anser utskottet vara en bra åtgärd som förhoppningsvis kan bli effektiv. Ett enigt utskott ställer sig bakom förslaget, som innebär att lagstiftningen på det här området kompletteras med ekonomiska sanktioner som bör ge bättre förutsättningar att beivra olagliga oljeutsläpp. Sverige är också anslutet till flera internationella överenskommelser på sjöfartens område som syftar till att förebygga havsföroreningar. I samma syfte har man också från svensk sida i olika sammanhang redan aktualiserat den fråga som Jens Eriksson talar för, nämligen åtgärder mot föroreningar från de nordvästeuropeiska staternas offshore-verksamhet. Dessa ansträngningar fortsätter, och utskottet har av den anledningen inte funnit skäl att göra något påpekande. I en liknande motion som den som nu ligger till grund för vpkreservationen och som behandlades av riksdagen i höstas krävde man ytterligare åtgärder utöver en vattenföroreningsavgift. Utskottet har samma mening då som nu.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

Herr talman! Vattenföroreningsavgiften kan vara positiv och bra, men den löser på inget sätt de problem som vi f. n. har vid våra kuster. Problemet gäller att få vattenföroreningsavgiften att fungera. Svårigheten är att över huvud taget upptäcka de oljeutsläpp som sker. Ännu svårare är det att kunna identifiera vem det är som släpper ut oljan. För att ett fartyg skall kunna bindas till ett oljeutsläpp måste man, av bevisskäl, ta prover på såväl utsläpp som den olja som finns ombord på fartyget. Det sker sällan. 1979 togs t.ex. bara oljeprov på 15 96 av alla oljeuttömningar som anmäldes. Ett skäl till det ringa antalet prov är oljans ofta snabba utspridning, vilket omöjliggör provtagning. Ett problem av helt annan karaktär när det gäller provtagning på misstänkta fartyg är att det i en del fall tas prov på fel olja. Ett fartyg har många olika typer av oljor ombord. På tankfartyg kan rester av gamla oljor finnas ombord som gör att provtagningar kan vara nästan omöjliga att genomföra. Dessutom är det känt att oljeutsläpp oftast sker på natten. Det är 169 omöjligt att kunna spåra det skyldiga fartyget. Man måste alltså nästan vara på plats och ta fartyget på bar gärning för att kunna binda det vid provet. I dag släpps mellan 4 000 och 13 000 ton olja i Östersjön — då är det bara fråga om den trafik som går till, från och inom Sveriges gränser. Det finns alltså inga andra möjligheter att få till stånd radikala åtgärder för att stoppa oljeutsläppen än att drastiskt försöka bemästra dem med det förslag som finns i vår motion.

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat mig om regeringen är beredd att arbeta vidare för en kärnvapenfri zon i Norden enligt riksdagens intentioner. Med anledning av Gunnel Jonängs fråga vill jag slå fast att regeringen aktivt fortsätter sina strävanden i syfte att upprätta en kärnvapenfri zon i Norden. Målet är en överenskommelse mellan de nordiska länderna om gemensamma utfästelser om oinskränkt. kärnvapenfrihet i förening med särskilda åtaganden och åtgärder från kärnvapenstaternas sida. Regeringen arbetar med zonfrågan på bred parlamentarisk grund, och jag vill i det sammanhanget hänvisa till utrikesutskottets betänkanden den 19 maj 1981 och den 11 maj 1982. När det gäller det aktuella läget i zonfrågan kan konstateras att tre av de nordiska länderna ännu inte tagit ställning i huvudfrågan om en kärnvapenfri zon i Norden och att detta begränsar möjligheterna att diskutera detaljerna i ett zonarrangemang. Det är emellertid ett betydande svenskt intresse att en zon kommer till stånd, och vi håller fortlöpande kontakt med de övriga nordiska länderna i denna fråga. Verkliga framsteg i arbetet på en kärnvapenfri zon förutsätter emellertid enighet om slutmålet, och vi hoppas att samtliga nordiska länder skall ansluta sig till detta.

Herr talman! Tack, utrikesministern, för svaret på min fråga! Uppenbarligen har utrikesministern sagt för mycket med uttalandet om att frågan om en kärnvapenfri zon i Norden skulle läggas på is. Alla vi som jobbat med den här frågan vet att det är en komplicerad fråga, inte minst mot bakgrund av de nordiska ländernas olika säkerhetspolitiska system. Svårigheterna har funnits hela tiden; det är bara att jobba på. Men nog är det märkligt när olika regeringsrepresentanter ungefär samtidigt uttalar motsatta uppfattningar i frågan. Hade jag tidigare känt till innehållet i utrikesministerns artikel i Svenska Dagbladet och referatet från presskonferensen, skulle jag ha ställt en interpellation i stället. Nu kan det bara bli en minidebatt. Vad utrikesministern framför där är helt nya tankegångar kring zonen, som varken andra partier eller riksdagen har ställt sig bakom, nämligen ”att zonen skall bedömas efter sina egna meriter och inte göras beroende av utvecklingen i det övriga Europa”. I det beslut i riksdagen som regeringen har att följa står det att den svenska regeringen bör undersöka om en gemensam grund finns mellan de nordiska länderna i syfte att skapa en kärnvapenfri zon i Norden som ett led i arbetet för ett kärnvapenfritt Europa. Det sägs också att en kärnvapenfri zon i Norden kan utgöra en länk för att åstadkomma en faktisk kärnvapennedrustning inom ett större geografiskt område. I själva verket är det så, att själva utgångspunkten för zontanken är Europa, ett kärnvapenfritt Europa, och den nordiska zonen är ett led i denna målsättning. Detta framkommer i motioner och protokoll, t.ex. om man läser den första zondebatten i kammaren på senare år med anledning av min interpellation 1980. Nu vänder utrikesministern upp och ner på begreppen — och isolerar zonen från utvecklingen i Europa. Det är inte nog med att olika representanter för regeringen framför olika uppfattningar, utan förvirringen förefaller vara så total att samma person redovisar olika uppfattningar. I artikeln säger utrikesministern att ”en kärnvapenfri zon i Norden skall bedömas på sina egna meriter och inte göras beroende av utvecklingen i övriga Europa”. Den 22 november i fjol sade samme utrikesminister följande: ”Låt mig också understryka det europeiska sammanhanget. En zon bör betraktas i samband med arbetet på en vidare överenskommelse om kärnvapen i Europa. Utvecklingen av förhandlingarna om de strategiska vapnen, de regionala kärnvapnen i Europa samt om de konventionella militära styrkorna blir av stor betydelse för zonfrågan.” Herr utrikesminister! Vad ligger bakom uttalandet att zonen skall bedömas på sina egna meriter och inte göras beroende av utvecklingen i övriga Europa?

Herr talman! Fru Jonäng menar att jag har sagt för mycket, när jag har sagt att frågan om en nordisk kärnvapenfri zon lagts på is. Jag har över huvud taget inte fällt detta yttrande. Därmed borde vi kunna lämna det påståendet. Ingen som varit närvarande vid presskonferensen har kunnat uppfatta det som jag sade på annat sätt än att jag menar att vi har ett starkt intresse av att en nordisk kärnvapenfri zon kommer till stånd. Så har mina uttalanden också återgivits i alla möjliga sammanhang, utom av den skribent som råkade skriva att frågan om en kärnvapenfri zon lagts på is. Fru Jonängs andra fråga gällde sambandet med de övriga europeiska arrangemangen. Jag kommer att ta upp det i ett svar till herr Ullsten på måndag, men jag vill redan nu säga att det hos regeringen inte finns, och inte har funnits, någon annan uppfattning än att en nordisk kärnvapenfri zon är ett led i skapandet av ett kärnvapenfritt Europa. Det ledet kan utgöras av vår nordiska zon, av en zon på Balkanhalvön och av en kärnvapenfri zon genom Europa. Det kan också utgöras av överenskommelser mellan stormakterna om ändring i deras vapensystem eller i omfattningen av dessa vapensystem. Det är självklart att en nordisk kärnvapenfri zon utgör ett led i skapandet av ett kärnvapenfritt Europa. Därmed är dock inte sagt att realiserandet av en nordisk kärnvapenfri zon förutsätter att dessa övriga dellösningar föregår den nordiska zonen eller kommer till stånd samtidigt.

Herr talman! Det var bra med utrikesministerns deklaration. Jag vill bara påvisa att jag, efter denna deklaration, inte uppehöll mig särskilt länge vid påståendet att frågan hade lagts på is. Jag må säga att jag faktiskt inte förstår vad utrikesministern då menar med det som står i artikeln i Svenska Dagbladet. Det går inte att resonera på det sättet — det är felaktigt. I samma ögonblick som vi talar om uttunning, dvs. att stormakterna skall dra bort kärnvapnen runt omkring oss, är stormakterna med i bilden. Vi är mitt uppe i det europeiska sammanhanget, och zonen är en del av detta europeiska sammanhang. Om det var tänkt att zonen skulle göras mycket stor och omfatta t.ex. Grönland och Färöarna, kunde man kanske i någon mån ha talat inte om en isolerad zon men om en egen, sammanhållen zon med en mer självständig ställning. Men även då skulle vi vara med i det europeiska sammanhanget. En överenskommelse om en kärnvapenfri zon innebär att zonstaterna inte skall ha kärnvapen, att kärnvapen inte får vara stationerade inom zonen och att kärnvapen inte får sättas in mot mål inom zonen. Detta förutsätter överenskommelser med supermakterna. Zonen kan således, som utrikesministern har sagt i sitt uttalande, inte ses isolerad. Jag har själv tidigare fört fram tanken på att zonfrågan skulle ingå som ett regionalt komplement i förhandlingarna mellan USA och Sovjet om de strategiska vapnen, och då sätts frågan också in i sitt totala sammanhang. Vi har i riksdagen i olika sammanhang varit eniga om synen på zonen som ett led i arbetet för ett kärnvapenfritt Europa. Vad är då meningen med att ifrågasätta denna enighet?
Herr talman! Ingenting av vad jag eller någon annan företrädare för regeringen har sagt eller skrivit motsäger den uppfattning som riksdagen har gett uttryck för, nämligen att arbetet på en nordisk zon bör ses som ett led i skapandet av ett kärnvapenfritt Europa. Även om en nordisk zon skulle kunna realiseras isolerat, innan någonting av övriga nedrustningsåtgärder är förverkligat, vore en kärnvapenfri zon i Norden ett led i den utveckling som syftar till ett kärnvapenfritt Europa.
Herr talman! Men utrikesministern kan väl inte förneka det som står i artikeln. Här kan inga ”dåliga” journalister ha missuppfattat, och det kan knappast heller vara något tryckfel. Här står uttryckligen värderingar som är annorlunda än de värderingar som vi tidigare gett uttryck för här i riksdagen när det gällt frågan om kärnvapenfri zon.
Herr talman! Jag vill endast i korthet säga att om en nordisk kärnvapenfri zon kunde skapas, vilket jag hoppas, vid en tidpunkt då kanske andra lösningar ännu inte har åstadkommits är det en fördel, och det har väl sitt eget värde att skapa en nordisk kärnvapenfri zon. Jag kan inte förstå att önskan att realisera detta, t.o.m. i ett läge då andra mål inte uppnås, skulle vara på något sätt stridande mot riksdagens vilja att upprättandet av en nordisk kärnvapenfri zon skall ses som ett led i skapandet av ett kärnvapenfritt Europa.
Herr talman! Det är bara så att detta är principer som det inte går att rucka på hur som helst. T. o. m. i den socialdemokratiska motionen från 1980/81 kan man se hur den kärnvapenfria zonen i Norden görs helt beroende av frågan om ett kärnvapenfritt Europa. I rubriken står: en kärnvapenfri zon i Norden, och sedan utgår man från ett kärnvapenfritt Europa, ett nedrustningsmål som det råder enighet om, och att ett sådant mål kan uppnås stegvis. Frågan om en kärnvapenfri zon i Norden är hela tiden underordnad frågan om att skapa det som riksdagen har antagit som målsättning, nämligen ett kärnvapenfritt Europa.